Fru talman! De frågor som Lars Bäckström tar upp och som vi gemensamt har diskuterat och redovisat våra förslag till i vårpropositionen handlar väldigt mycket om sysselsättningen och jobben. Jag har därför ägnat en stor del av både mitt inledningsanförande och replikerna till att redovisa de förslag som vi har i vårpropositionen kring sysselsättningen och jobben. Jag har också velat markera att när vi nu lägger fram förslag så tror vi inte att det är de sista förslagen som behöver läggas fram för att nå 80-procentsmålet eller andra sysselsättningsmål, utan vi måste ständigt i varje vårproposition och i varje budgetproposition återkomma med nya förslag. Och det har varit så under hela resan till att nå också 4-procentsmålet. Vi tycker naturligtvis att det är viktigt - Lars Bäckström ger egentligen svaret själv - att det finns utrymme i vår ekonomi. Det är min bedömning att det finns ett sådant utrymme i ekonomin under de närmaste åren att vi ska kunna höja också taket i socialförsäkringarna, i föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen. Men vi har också respekt för att ett av våra samarbetspartier, Miljöpartiet, vill ha mer tid för den diskussionen. Och eftersom detta enligt förslaget ska införas först under 2003 så tycker vi dessutom inte att det absolut måste komma ett beslut nu. Men vi kommer att återkomma till det förslaget. Och vi och Vänsterpartiet har ju en gemensam uppfattning på den punkten. Vi har också sagt att utöver de förändringar som nu aviseras när det gäller a-kassan så är vi beredda att fortsätta det arbetet. Och det som ytterst anger ramen för hur långt man kan gå när det gäller a-kassan är ju hur ekonomin utvecklas, dvs. fortsatt tillväxt, ordning och reda i ekonomin och ett utrymme som får prioriteras bland alla andra saker men som ligger mycket högt för oss socialdemokrater när det gäller a-kassan. Vi hade en diskussion för något halvår sedan då kammaren fattade beslut om en reformerad arbetslöshetsförsäkring. Ett av syftena med denna reformering var att just åstadkomma ett större mått av incitament för att ge människor möjlighet att komma i jobb och utbildning. Och den s.k. aktivitetsgarantin som hittills har varit mycket framgångsrik och gett många människor chans att bryta sitt beroende av att hamna i något slags evig rundgång mellan a-kassa och någon form av tillfälliga insatser ska naturligtvis kunna byggas ut så att vi kan undvika att få personer med långa arbetslöshetstider i fortsättningen. Och där har vi ett gemensamt intresse att försöka åstadkomma ett resultat på det området. Bland de saker som vi kommer att behöva prioritera i fortsättningen är exempelvis vägar och järnvägar. Om någon ställer frågan varför man hittills inte lagt fram förslag om miljardsatsningar på vägar och järnvägar är svaret ganska enkelt. Vi har tyckt att det har varit viktigare att trygga pensionerna, att höja dem till 100 %, att höja barnbidragen och en rad andra saker. Men nu finns det utrymme för att i höst återkomma med ett reellt förslag om vägar och järnvägar.

Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Men så erinrar jag mig min konfirmationsundervisning. Då hörde jag följande: Sådant ska ditt tal vara att ja är ja och nej är nej och allt som därutöver är, är av ondo. Finansministern, min fråga var: Är vi beredda och har vi en gemensam ambition att höja taken i socialförsäkringarna, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen, år 2003? Jag hoppas att svaret ska vara ja. Min andra fråga var: Är vi beredda att tillsammans höja taket i a-kassan år 2002? Jag förutsätter att svaret blir ja. Sedan finns det förbehåll osv., men det behövs inte alltid. Svara ja eller nej. Jag hoppas att det blir ja. Sedan har jag en tredje fråga, som jag tror är viktig att en gång för alla få ställa i denna kammare för att röja undan alla rykten, alla misstänkliggöranden och alla felaktigheter på presskonferenser, vilket kanske rentav kommer att hända även i dag: Har vi i Vänsterpartiet stoppat någon infrastrukturproposition? Jag vill påstå att vi inte har stoppat någon proposition. Det har inte funnits någon proposition att stoppa. Finansministern, har vi i Vänsterpartiet stoppat någon infrastrukturproposition?

Fru talman! Jag måste säga att Lars Bäckström kommer till sin fördel när han både ställer frågorna och ger svaren samtidigt. Då blir allt utklarat. Han har naturligtvis alldeles rätt i att näringsministern redan i höstas gjorde en mycket tydlig deklaration i samband med en debatt i riksdagen om att i samband med budgetpropositionen nu i höst 2001 kommer också en infrastrukturproposition att läggas fram. Den är efterlängtad av många, och den är oerhört viktigt, därför att vi behöver en utbyggnad av både vägar och järnvägar och upprustning av vår infrastruktur på annat sätt också i fortsättningen. Vad jag ville säga var - jag tror inte att Lars Bäckström och jag har några delade meningar om det - att vi hittills varit i den ekonomiska situationen att det har varit viktigt för oss att först klara jobben, att göra alla satsningar som behövs för jobben, att höja pensionerna från 98 % till 100 %, som vi gjorde efter 1998 års val, att öka barnbidragen, att öka studiebidragen och att göra den jättestora satsning som vi har gjort på vård, skola och omsorg. Allt detta har fått gå först. Och därefter finns det nu utrymme att återkomma till vägar och järnvägar i höst.
Fru talman! Många av oss minns förra årets debatt. Då använde finansministern 46 av de 50 tillgängliga minuterna till två egna monologer. Han hade i 4 minuter en debatt med Gunnar Hökmark, och vi andra blev utan debattid. Nu har talmannen ändrat debattreglerna, och jag är tvungen att ta fram dem och läsa. Där står det: "Finansministern inleder debatten med att presentera propositionen." Så är det ju inte. Det borde stå: Finansministern inleder debatten med att ställa frågor till oppositionen. Här verkar det vara en ny variant på riksdagens frågestund som pågår; här ställer alla frågor till varandra. Det hade varit klädsamt om finansministern inte förspillde sin ungdom bara med att ställa frågor, utan kanske också svarade på något. Varför inte t.ex. piska på näringsministern så att det kommer fram en proposition? Lars Bäckström tyckte mycket riktigt att Simplexgruppen inte skulle få någon semester. Frågan är när den ska börja jobba. Den har hållit på i två år och gått på tomgång. Jag tycker att gimmicken att förstöra sin debattid med olika tekniker snart måste vara slut. Finansministern måste börja regera och inte bara ställa frågor. Men jag ska svara på några av finansministerns frågor, när vi nu ändå är inne i frågestunden och det är oppositionen som ska svara. Vi hoppas att det snart blir ombytta roller, fru talman. Jovisst har vi kristdemokrater krävt och föreslagit ökade resurser till tandvård. Det är bra att regeringen nu kommer med det. Vi kristdemokrater har krävt och föreslagit en höjning av garantibeloppet i föräldraförsäkringen, visserligen inte till 120 kr utan till 150 kr, men vi är glada för ett första steg i rätt riktning. Vi kristdemokrater har krävt och föreslagit ökade resurser till sjukvården. Vi är glada att det kommer. Det är antagligen inte tillräckligt. Vi kristdemokrater har krävt ökat bistånd, och vi är glada att regeringen går vidare på den vägen. Vi kristdemokrater har krävt och föreslagit ett förbehållsbelopp för äldre. Men, fru talman, det som är allvarligt är ju att Sveriges ekonomi släpar efter, så att de här sakerna blir svåra att uppfylla om det nu inte går så bra som regeringen hoppas. Bosse Ringholm uppmanar mig att läsa tidningen Från Riksdag & Departement och se på alla EU:s indikatorer som visar att Sverige står på guldplats på ett antal punkter. Jag läser vårpropositionen, och där framgår det av bil. 1 på s. 18, tabell 2.1, om finansministern vill kolla vad jag säger, att Sverige väntas under treårsperioden utvecklas sämre än EU Vi fortsätter att släpa efter. Detta kallar regeringen en normalkonjunktur. Resultatet kommer att kunna avläsas ute i de kärnverksamheter som bedrivs runtom i vårt land. Finansministern är nöjd. Han ställer frågor till oppositionen. När får vi en ny regering?

Fru talman! Den sista frågan kan jag klara ut med Mats Odell omedelbart. Vi behöver ingen ny regering. Vi har en bra regering. Vi har en utomordentligt bra regering som har presenterat en vårproposition. Möjligen har regeringen överskattat oppositionens förmåga att ta till sig de förslag som finns i vårpropositionen. Jag ägnade inte 100 % av mitt inledningsanförande åt att presentera vårpropositionen utan bara 90 % och 10 % åt att ställa ett antal frågor. Det är möjligt att jag skulle ha ägnat också de sista 10 procenten åt att presentera ännu mer, eftersom jag inte har kunnat få svar på många av frågorna. Utöver den lilla framgång som jag hade med Gunnar Hökmark förut, när han till slut accepterade att man ska halvera socialbidragsberoendet, inkasserar jag också att Kristdemokraterna är beredda att instämma i regeringens vårproposition när det gäller tandvård, garantibelopp i föräldraförsäkringen, sjukvård, bistånd och förbehållsbelopp. Det är väldigt bra. Nu återstår bara de sex sju andra frågor som Mats Den huvudsakliga frågan är: Om Kristdemokraterna och Mats Odell accepterar de fem områden som han nämnde, hur är det med Gunnar Hökmark och Moderata samlingspartiet och övriga borgerliga partier? Kristdemokraterna har kanske inte trott att man på egen hand kan bilda majoritet för de här förslagen, utan då får väl Kristdemokraterna vara så goda och ansluta sig till vårpropositionen på de punkterna. Men jag betraktar det uteblivna svaret från Gunnar Hökmark som att det inte finns något intresse i Moderata samlingspartiet för att höja biståndet. Det finns inget intresse i Moderata samlingspartiet för att satsa de nära 4 miljarderna på sjukvården. Då är det som vanligt inte borgerlig samling, utan borgerlig splittring och borgerlig oenighet - en borgerlig symfoni som skär ganska illa. Om man för en diskussion med olika partier är det intressant att få besked av varje parti. Jag uppskattar Mats Odells besked på de här punkterna, men jag betraktar det också så att det tyvärr är en ropande röst i den borgerliga öknen. Till sist är det riktigt - och Mats Odell gör inte något försök att motbevisa det, vilket inte heller skulle gå - om man tittar på de tolv EU-indikatorerna att Sverige har förstaplatsen, guldplatsen, på fem av dessa. Det är långt till nästa land, som bara har två. Det är helt outstanding när man ser det exempelvis utifrån idrottssammanhang. Mats Odell säger själv att EU gör en prognos som innebär att tillväxten ökar med 2,5 %. Vi har i vårpropositionen 2,6 % - vi bryr oss inte om tiondelar exakt. Det innebär att vi har ett snitt i Sverige, som EU också har, och det är vad jag kallar normalkonjunktur.

Detta är det allvarliga. Jag är förvånad över att finansministern ägnar all sin tid åt dessa frågor. Han får ju lugna sig till den 2 maj, fru talman, när vi lägger fram våra förslag. Enligt riksdagsordningen är det fullständigt orimligt att stå och kräva besked en timme efter att man har lagt fram en proposition: Ställer ni upp på detta? Men okej! Vi försöker. Det som är verkligt oroande, fru talman, är att statens budget - och här har finansministern inte med ett ord försökt motbevisa detta - under de kommande åren kommer att innebära att statsskulden ökar med ca 35 miljarder kronor mellan 2001 och 2004. Är det då inte rimligt att åtminstone lägga fram de strukturförslag som Bosse Ringholm själv i sin egenskap av ordförande i EU:s finansministerråd, Ekofin, rekommenderar resten av EU-länderna att genomföra? Varför inte en sådan här dag, när han lägger fram sin vårproposition, tala om att här har Sverige genomfört de förslag som vi som ordförandeland i EU anser att resten av Europa ska genomföra för att få upp tillväxten? Nej, här är det Lars Bäckström som får stå och efterlysa åtgärder för småföretagande, medan regeringen är passiv. De strukturella reformerna lyser med sin frånvaro - icke ett enda skatteförslag finns i denna proposition. Den här regeringen har upphöra att regera. De hankar sig fram. De ställer frågor till varandra och försöker binda upp varandra t.o.m. här i riksdagens talarstol för olika reformer som man väntar sig att genomföra. Sverige är i ett läge där vi måste förbättra den långsiktiga hållbarheten i vår ekonomi. Utgifterna för t.ex. sjukpenning och förtidspensioner fortsätter att skena och beräknas nu bli hela 10,4 miljarder högre än vad regeringen trodde i höstas. Det här är en mycket allvarlig utveckling. Om vi tittar på tilläggsbudgeten ser vi att regeringen där föreslår ofinansierade utgiftsökningar på 2 1⁄2 miljarder, vilket i själva verket bryter mot budgetlagens intentioner. Budgeteringsmarginalen är så liten 2002 och 2004 att regeringen med stor risk återigen kommer att tvingas till panikåtgärder för att utgiftstaken inte ska spräckas.

Herr talman! Jag har redovisat regeringens vårproposition. Jag har ställt frågor till oppositionen för att se om det finns något alternativ till regeringens vårproposition. De flesta svaren har uteblivit. Jag har fått några svar av Mats Odell, och jag uppskattar de svaren. Men jag inser att ett uteblivet svar från Moderata samlingspartiet inte innebär något stöd på den punkten, så Mats Odell är än så länge en ropande röst. Mats Odell säger att den konjunktur som vi nu har framför oss, som innebär en tillväxt på lite drygt 21⁄2 % i fortsättningen, inte är tillräcklig. Det beror på vad man jämför med. Jämför vi med de 25 senaste årens ekonomi i Sverige ser vi att vi har haft en tillväxt strax under 2 %. Under de tre år som Mats Odell satt i regeringen Carl Bildt i början på 90-talet var det nolltillväxt eller snarast minustillväxt i Sverige. Det drog ned nivån för dessa 25 år. Det gjorde att man dessa 25 år, som innehåller två borgerliga regeringsperioder med väldigt dålig tillväxt, nolltillväxt eller minustillväxt, fick ett facit på 1,9 %. I det sammanhanget är faktiskt årets tillväxt - den prognos vi gör - en fantastiskt bra tillväxt. Mats Odell har flera gånger förut tagit upp diskussionen om den offentliga ekonomin och har svårt att klara ut vad som är statens, kommunernas och pensionssystemets del i den offentliga ekonomin. I år överträffas det också. Prognosen visar för närvarande på 3,5 %. Men Mats Odell envisas hela tiden med att säga att det finns en oro för statsskulden. Den statsskuld som drevs upp under regeringen Bildt med Mats Odell i början på 90-talet så att den var 80 % av bruttonationalprodukten har vi nu steg för steg reducerat till 50 % av bruttonationalprodukten. Det har varit ett hästarbete - ett oerhört tufft arbete - men det ger oss naturligtvis helt andra förutsättningar att klara också internationella konjunkturdämpningar i fortsättningen om vi har goda resultat när det gäller både våra överskottsmål och när det gäller statsskuldsbekämpningen. Det skapar också en trovärdighet åt den ekonomiska politiken. Sedan har vi sagt att vi naturligtvis har för avsikt att återkomma i höst till diskussionen om hela skattepolitiken.

Herr talman! Ibland blir man som finansministerns åhörare häpen. De frågor som har ställts här besvaras när vi lägger fram våra ekonomiska motioner, som ni kommer att få flera veckor före debatten, till skillnad från några timmar före debatten som gällde för oss. Om man har varit med ett tag vet man att Centerpartiets förslag på nästan varenda punkt motsvarar de frågor som tas upp. Dessutom har vi varit med och skrapat fram det mesta av finansieringen. Någon hejd får det vara. Vi diskuterar skattesänkningars profil. Vi från Centerpartiet driver stenhårt linjen att skattesänkningar måste till, och de ska vara riktade till dem med låga och normala inkomster i första hand. Man kan fundera över vad det är Bosse Ringholm har gjort. delvis återföring av egenavgifterna, på olika inkomstnivåer? Jo, den ger tio gånger mer för dem som har höga inkomster än för dem som har låga. Så är det ju. Hur slår maxtaxan? Jo, den innebär att vissa familjer - min, t.ex., om förslaget går igenom hemma - får 2 500 kr lägre avgift i månaden. Andra får 250 kr lägre avgift. Hur slår det fördelningspolitiskt? Jag tycker att denna diskussion är lite övermaga. Man behöver faktiskt fundera över hur de förslag som regeringen har lagt fram ser ut. Vilka grupper är det som utesluts? Jo, det är hela tiden de som har det sämst. Man kan titta på alla de olika trygghetssystemen. Det är inga förbättringar som Bosse Ringholm föreslår i det material som vi fick kl. 6 i går kväll. Det är de sämst ställda som inte släpps in i trygghetssystemen när det gäller arbetslöshetsförsäkringen, när det gäller sjukförsäkringen, när det gäller föräldraersättningen och när det gäller bostadstillägget för pensionärer. Kom igen! Hur är fördelningsprofilen för de förslag som läggs fram här? Ni misslyckas dessutom med att bryta det farliga och skadliga sambandet och rundgången mellan bidrag och skattesystem. Den lilla höjning som ni föreslår av grundersättningen i föräldraersättningen från 60 till 120 kr äts upp av socialbidragsnormen och av skattehöjningar, precis som vad gällde barnbidragshöjningen förra året. Det enda vettiga att göra är att sänka skatten för de människor som har en låg och normal inkomst. När ställer Bosse Ringholm upp på det?

Herr talman! Svaret på Lena Eks sista fråga om när regeringen ställer upp på skattesänkningar för låginkomsttagare står att finna i att vi i år och förra året har sänkt skatten för låginkomsttagare och normalinkomsttagare. Vi är beredda att gå vidare om de ekonomiska förutsättningarna finns för det under hösten. Men Moderata samlingspartiet, som jag naturligtvis inte ska be Lena Ek ta ansvar för, föreslår skattesänkningar där höginkomsttagaren - den som tjänar 80 000 kr - får 15 000 kr i skattesänkning. Låginkomsttagare får bara en tiondel av detta i skattesänkning. Är det en rättvis skatteprofil? Moderata samlingspartiet är ju ett parti som Centerpartiet vill samverka med. Frågan är om det är en rättvis skattepolitik. Är en sådan skattepolitik ett stöd till låginkomsttagarna, Lena Ek?
Herr talman! Nej, jag tycker faktiskt inte att det är bra. Det har vi också sagt. Men däremot har vi gemensamma skrivningar om att det är viktigt att sänka skatten för människor med låga och normala inkomster. Vi har flera sådana skrivningar och reservationer i finansutskottet. Men finansministern lägger själv fram förslag, t.ex. om återföring av egenavgifterna, som i kronor räknat ger höginkomsttagarna tio gånger mer tillbaka än låginkomsttagarna. Han lägger själv fram ett förslag om maxtaxa som ger höginkomsttagare som riksdagsledamöter tio gånger bättre utfall än låginkomsttagare som min arbetslösa granne med småbarn. Ni gör det ju själva! Vi lägger åtminstone fram egna förslag som försöker rätta till dessa saker. Diskussionen om ett jättestort problem, nämligen infrastrukturpropositionen, har uteblivit. Jag kunde inte låta bli att skratta när Lars Bäckström i det vänliga utbytet av beröm med finansministern sade att det inte fanns någon infrastrukturproposition att stoppa. Det var väldigt intressant att höra, för vi andra ser näringsministern åka runt och tala om hur många hundra miljarder som ska satsas på vägar och infrastruktur. På utgiftsområdet ser vi att utgiftstaken begränsar användningen av dessa pengar till 200 miljoner per år i tre år framåt. Ska dessa stora satsningar komma sedan, eller ska ni låna till det? Det beskedet skulle jag gärna vilja ha. Ska ni låna till de satsningarna i ett läge när vi har dubbelt så stor statsskuld som i början på 90-talet och var sjunde skattekrona går till att amortera på de gamla synderna, som ni dessutom skriver om själva i en bilaga till denna proposition? Jag har ytterligare en fråga att ställa till finansministern. Det gäller faktiskt de arbetslösa och aktivitetsgarantin. Det finns en ambitionssänkning mitt bland de fina orden. I stället för att de arbetslösa ska erbjudas en aktivitetsgaranti inom 27 månader har man nu sagt att de bör erbjudas en aktivitetsgaranti. I en sådan tjock bok är enskilda småord otroligt viktiga för den enskilde. Vad innebär detta för den enskilda arbetslösa människans rättstrygghet? Skillnaden för en myndighet när det gäller tillämpningen av reglerna är ju enorm när det är en skillnad mellan bör och skall, och nu sänker ni ambitionsnivån på det området. Detta skulle vara bra att veta. Samtidigt skulle jag också, för barnfamiljernas räkning, vilja veta när ni ska bryta fattigdomsfällan för barnfamiljerna. När ska ni sänka skatten för dem, så att inte förändringar när det gäller föräldraförsäkring eller barnbidrag äts upp i fattigdomsfällan, i kombinationen med nollsummespelet mellan skatter och bidrag? Det tror jag att väldigt många vanliga familjer är mycket intresserade av att veta.

Herr talman! Nej, Lena Ek, regeringen har ingen sänkt ambitionsnivå när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Jag uppskattar Lena Eks avståndstagande från moderaternas skattepolitik. Den är naturligtvis absurd när det gäller att gynna höginkomsttagarna. Det är bra att Centern tar avstånd från moderaternas skattepolitik. Det gör det naturligtvis ännu mer omöjligt att se någon form av borgerligt skattepolitiskt alternativ. Men det gäller inte bara skattepolitiken, utan den oerhörda satsning som har skett under senare år på kommuner och landsting, i storleksordningen 100 miljarder kronor på fyra år, som Centern till en del naturligtvis också har varit delaktig i, visar också på ett stort avstånd mellan Centern och Moderaterna. Jag skulle till sist vilja uppmana Lena Ek att studera finansplanen. Där finns en fördelningspolitisk studie som mycket tydligt visar två saker. För det första är det låginkomsttagarna som har mest att tjäna. De får sex sju gånger så stor effekt av den här vårpropositionen som höginkomsttagarna. För det andra är det kvinnorna, framför allt, som tjänar på vårpropositionen.

Herr talman! Jag noterar att finansministern har hela 1 1⁄2 minut kvar. Jag trodde annars att det skulle bli som vanligt, att hushållningen med tiden skulle göra att den var fullkomligt slut. Finansministern pratar mycket här om frågor och svar. Han pratar faktiskt väldigt mycket om det. Fyra gånger upprepade han i sitt inlägg att han tyckte att han hade ställt en massa frågor som han inte fick något svar på. Han undrade då om det var vi som höll oss till våra manus. Jag skulle vilja ställa en motfråga: Är det möjligen så att det har blivit lite för mycket karbonpapper mellan finansministerns manus? Men i sitt inlägg tidigare sade han att han skulle återkomma till mig och Lena Ek. När han återkom till Lena Ek pratade han om moderaterna. Ibland kan man nästan undra om finansministern är rädd för tjejbaciller, eftersom han aldrig kan debattera med oss. Min enda fråga till finansministern var: Är ni beredda att gå in i ett arbete med att göra en riktig socialförsäkringsreform? Det är den enda fråga som jag har ställt. Detta är då sådant som ni då har sagt är fullkomligt orimligt och ohemult och kommer att ställa folk i en mycket svår situation. Det här genomför ni nu. Det är jättebra att ni nu tar upp dem. Men varför måste man liksom släpa er baklänges hela tiden? Kom inte och fråga oss om vi stöder den typen av grejer! Jag sade redan i mitt första inlägg att det väl är bättre om ni försöker komma överens med varandra. Det var en väldigt intressant inblick i arbetsförhållandena mellan s och v som vi fick se förut i det replikskiftet. Det är mycket bättre att ni ser till att försöka komma överens och sätta upp en vision om vad ni vill, så kan väljarna tydligt ta ställning. Men titta i budgeten! Det är ju ingen nysatsning. Det är bara en rundgång. Lena Ek ställde förut frågan här om man skulle vilja köpa en begagnad bil på de villkoren. Man skulle ju kunna komplettera med en fråga till väljarna: Skulle ni vilja köpa en begagnad vårdsatsning? Vad regeringen nu vill göra genom att flytta runt pengar är att 2004 sätta upp målet att komma tillbaka till den kösituation som rådde 1994 när Bo Könberg lämnade departementet. Jag tror att vad Sverige behöver - och det är ingen fråga till finansministern, utan det är ett påstående - är en ny regering.

Herr talman! Socialdemokraterna är beredda att justera socialförsäkringssystemet, så att taken höjs för föräldraförsäkring och sjukvårdsförsäkring. Det beskedet har vi gett tidigare, och jag vill gärna upprepa det som svar på Karin Pilsäters fråga. Det som är dilemmat med Karin Pilsäter är att hon ibland kan komma med rätt förslag men i fel konjunkturläge. Man ska inte dra ned arbetsmarknadspolitikens resurser på ett sådant sätt som Folkpartiet föreslår som leder till ökad arbetslöshet i sådana konjunkturlägen. Däremot ska man självfallet anpassa arbetsmarknadspolitiken efter de konjunkturpolitiska förutsättningar som finns. Men, Karin Pilsäter, om Folkpartiet föreslår rätt åtgärder i rätt konjunkturläge är det självfallet intressant att diskutera. Hittills har det möjligen varit rätt åtgärder i fel konjunkturläge. Till sist vill jag uppmana Karin Pilsäter att läsa vårpropositionen lite mer noggrant. Det är faktiskt nära 4 miljarder kronor de närmaste åren i form av nya pengar och satsningar för att förbättra sjukvården.
Herr talman! Som herr talman och alla andra noterade kunde Bosse Ringholm inte lämna ett svar, ja eller nej, på den enda fråga som jag faktiskt ställde, nämligen om ni är beredda att göra en rejäl socialförsäkringsreform. Vi har skenande sjukförsäkringsutgifter. Vi har ett mycket stort mänskligt lidande bland människor. Det är en mycket stor andel kvinnor som är anställd i den av politiker styrda offentliga sektorn. Vi har mycket stora problem med socialförsäkringarna. Vi har stora problem när det gäller hur arbetslöshetsförsäkringen fungerar. Vi har mycket stora problem med hur folk ska kunna komma ut igen i arbetslivet, komma ut ur sin sjukfrånvaro, komma ut ur arbetslösheten. Att man behöver göra något radikalt, inte bara åt arbetsmarknadspolitiken utan också åt socialförsäkringarna i det sammanhanget, tror jag att de flesta människor utanför denna kammare inser, men socialdemokraterna inser inte detta nu heller. Man har efter alla dessa år kommit på att det visst finns någon sorts problem med det här taket och vill lappa och laga lite. Det vill man. Det har ni sagt. Det var ett bra besked att ni vill det. Det var svårt för Bäckström förut att få det beskedet, men okej, ni vill lappa och laga lite i systemet, men ni vill inte göra någon grundläggande reformering av socialförsäkringarna. Det sade inte finansministern, men ett uteblivet svar är som sagt var också ett svar. Det är ganska fascinerande att höra en finansminister. Nu har han visserligen på många punkter svårt att räkna. När vi hörde hur många frågor han hade ställt var det olika antal frågor. Varje gång det upprepades hur många frågor det var som var obesvarade var det olika antal frågor som var obesvarade. Och den tidsberäkning som angavs här, att det var 90 % besked och 10 % frågor, tror jag är någonting som hör hemma mer i Hej matematik! än i en riktig tidmätning. Men, likafullt, beskeden som vi får är att när det gäller besparingar på arbetsmarknadspolitiken så var det fel när Folkpartiet föreslog nedskärningar på toppen av högkonjunkturen, när politiken var som mest expansiv och vi var på väg att riskera en överhettning på arbetsmarknaden och flaskhalsarna ökade. Då var det konjunkturmässigt fel att minska när det gällde arbetsmarknadspolitiken, men det är rätt att göra det när vi går in i en avmattning. Vi har alltså här i dag fått besked av Sveriges finansminister - det var ju så det var; det var inte bara en illusion - om att man ska bedriva en extremt procyklisk politik. Man ska alltså blåsa på mycket i högkonjunktur när det går mot överhettning och sedan dra ned när det går mot avmattning. Det är ett väldigt intressant besked. Om det tillämpas på alltför många områden tror jag verkligen att Bosse Ringholm kommer att få en tydlig plats i det bokslut över det här konjunkturskiftet som kan göras i en finansplan om tio år.

Herr talman! Låt mig bara stillsamt erinra Karin Pilsäter om att om hon hade avstått från att förvränga mina synpunkter och i stället svarat på någon av de många frågor jag ställde hade debatten kunnat klargöra rätt mycket.

Herr talman! Politik handlar, och har alltid handlat, om prioriteringar. I samarbetet mellan oss, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är vi överens om en del, men vi är absolut inte överens om allt. Någonting som alla partier säger sig vara överens om är att vi vill ha en arbetstidsförkortning. Men återigen: Politik handlar om prioriteringar. Socialdemokraterna erkänner att de inte anser att det går att få till stånd en arbetstidsförkortning till 35 eller 30 timmar i veckan därför att man inte har råd. De prioriterar hellre att höja taken i socialförsäkringarna. Att höja taken i föräldra och sjukförsäkringen från 23 000 kr till 30 000 kr är mer prioriterat än en arbetstidsförkortning. Vänsterpartiet tror i motsats till oss att man kan få allt på en gång. Vi anser inte att man kan få allt på en gång. Att kunna ha både en solidariskt finansierad vård, satsningar på miljö, utbildning, kultur, regional balans och bistånd och dessutom en kortare arbetstid är tillräckligt. Vi har inte råd att dessutom höja taken i föräldra och sjukförsäkringen. Det här var den diskussion vi hade i budgetförhandlingarna som också märktes utåt. Det är ju så: Politik handlar om prioriteringar. För att få ned något som är väldigt allvarligt, nämligen antalet människor som är sjukskrivna, gör vi nu satsningar på 100 miljoner för långtidssjukskrivna. Men vi behöver göra andra satsningar, och en av de satsningar som vi ser som allra viktigast är en kortning av normalarbetstiden. Det är någonting som vi vill värna i framtiden. Det var också en anledning till att vi sade nej till att höja taken i sjuk och föräldraförsäkringen. För oss var det viktigare att höja golven. Ska man göra en prioritering av vad man ska göra med sjukförsäkringarna kanske det är bättre, bl.a. ur jämställdhetssynpunkt, att höja ersättningsnivån - om man nu har råd - från dagens 80 % till 90 %. Det är helt tydligt att de föräldrar, inte minst pappor, som har ett lägre uttag av sin föräldraförsäkring är de med lägre inkomst. Då vore det bra, t.ex. för att få fler pappor att ta ut sin föräldraförsäkring, att höja den totala ersättningsnivån. Om vi hade det ekonomiska utrymmet vore det någonting som vi skulle prioritera. Jag skulle gärna vilja få ett svar från Bosse Ringholm om arbetstidsfrågan, men jag tror inte att han har någon tid kvar att svara mig.

Herr talman! Vi hade en lång diskussion om arbetstidsfrågan i samband med att vi tog fram budgetpropositionen för 2001. Den visade att vi hade lite skilda uppfattningar om vilken metod man ska använda för att förkorta arbetstiden. Det gemensamma för oss tre partier som samarbetade om budgetpropositionen var att vi alla ville sänka arbetstiden. Vi hade olika tekniker för att åstadkomma detta, och vi konstaterade att vi då inte kunde lägga fram något gemensamt förslag. Nu har det dessutom tillsatts en särskild kommitté som jobbar med arbetstidsfrågorna, och när den kommer med sitt resultat får vi se vad vi kan åstadkomma för förslag i fortsättningen.

Herr talman! Som jag ser det handlar frågan om arbetstidsförkortning inte enbart om att vi har olika syn på vilken metod eller vilken teknik man ska använda. Politik handlar ju om prioriteringar, och att sänka normalarbetstiden kostar pengar. Det socialdemokraterna tyckte att Sverige hade råd med var att införa en ny semesterdag, inte att sänka normalarbetstiden. Där gjorde vi helt enkelt en helt annan bedömning. Det finns också en annan sak i budgeten som har diskuterats här och som jag skulle vilja fråga finansministern om. Det gäller den regionala obalansen. I dag har vi ju en regional obalans, något som alla partier här i riksdagen erkänner. En av de reformer som faktiskt har stärkt glesbygden i vårt land är reformen i fastighetsskatten. Det är den största regionalpolitiska förbättringen under de senaste 10-20 åren. Den har inneburit väldigt mycket mer pengar till glesbygd och små kommuner och mindre pengar till storstäderna. Det är faktiskt en regionalpolitisk reform. Men det behövs fler insatser. Vi har i den här budgeten satsat på att öka bidraget till utflyttningskommuner, men det finns andra insatser som behövs. T.ex. vill vi ha sänkt arbetsgivaravgift i tillväxtsvaga kommuner. Vi vill ha glesbygdsavdrag för boende i glesbygd och en stärkt satsning på tåg och på de kollektiva transportsystemen. Det är några av de ytterligare åtgärder som behövs för att stärka den regionala balansen. Efter sommaren kommer det att komma en regionalpolitisk proposition. Jag hoppas att socialdemokraterna är öppna för de förslag som vi tycker är nödvändiga för att ytterligare förbättra den regionala balansen i Sverige.

Herr talman! Finansministern har ägnat dagen åt att ställa ett antal olika frågor om budgetpolitiken, och det kan man förstå. Det finns nämligen inte så många konkreta besked i den proposition som han själv har lämnat. Vi fick ett exempel på detta alldeles nyligen när Lars Bäckström gick upp och frågade: Vem stoppade infrastrukturpropositionen? Det ger lite grann en bild av förhandlingarna. Det måste ha varit en trevlig övning den sena kvällen. Men på samma sätt kan man fråga: Vem stoppade återställandet av änkornas pensioner? Det kan ju Lars Bäckström svara på. Ni har ju lovat och lovat och lovat att återställa änkornas pensioner. Man kan ställa frågan: Vem drev igenom att öka de breda utgifterna som berör de många som i stället skulle kunna få lägre skatt och därigenom tryggare välfärd, i stället för att se till att stötta de handikappade som annars står utan stöd? Vem stoppade det? Och vidare, eftersom Bosse Ringholm har dramatiserat frågan: Vem var det som var emot att sätta målet att socialbidragsberoendet ska halveras, och vem var det som inte ville gå längre? Lars Bäckström skulle kunna ge ytterligare inblickar av den typen i hur regeringskoalitionen fungerar. Han skulle också kunna svara på ytterligare en fråga som jag tycker är av lite mer grundläggande intresse. Vi har nämligen i riksdagen just nu två alternativa budgetpropositioner - dels den som har presenterats här i dag, dels den som presenterades för några dagar sedan på DN Debatt. Här i dag står tre partier bakom en budgetproposition med utgiftstak och budgeteringsmarginal. På DN Debatt har regeringen tillsammans med Vänsterpartiet lovat ytterligare utgifter. Det innebär att om regeringen driver igenom de utgifterna så finns det ingen budgeteringsmarginal kvar för 2003. Då finns det heller inga pengar kvar till att genomföra några infrastruktursatsningar. Då är frågan: Är det Miljöpartiet som ska hängas av för gott? Eller vilken budgetproposition är det som egentligen gäller när vi ska behandla den här i kammaren - den vita budgetpropositionen, så att säga, som lagts fram här i riksdagen, eller svartversionen på DN Debatt? Jag tycker att det har sitt intresse. Ska vi kunna ha en saklig behandling av de här frågorna måste vi också ha de beskeden. Finansministern har ställt så många frågor om vilken politik han borde föra, eftersom han inte kunde presentera den själv, att den ställföreträdande regeringsförsvararen Lars Bäckström får ta på sig den uppgiften, om inte den mest lojala av dem alla, Yvonne Ruwaida, ska tala om hur det ska vara. Vem stoppade vad? Vem var emot att man skulle halvera bidragsberoendet? Det vore intressant att få den interiören. I övrigt, herr talman, har vi i den här debatten fått beskedet att regeringen inte ser vidden och omfattningen av arbetslösheten och att man därför inte heller är beredd att genomföra de åtgärder som kan öka sysselsättningen på lång sikt över konjunkturen och ge Sverige ökad tillväxt. Det är därför som ni i budgetpropositionen konstaterar att den långsiktigt möjliga tillväxten är 2 %. Ni väljer en lägre tillväxt i stället för reformer. Nu finns ett alternativ i form av borgerlig politik som innebär att Sverige ska stärkas som företagandeland och tillväxtland med allt vad detta innebär av ökad välfärd och trygghet för enskilda människor.

Herr talman! Först till Gunnar Hökmark som ställde frågan: Vem stoppade änkepensionen? I helhetslösningen klarade vi i Vänsterpartiet inte av att behålla änkepensionen. Vi hade velat ha högre utgifter. Då hade vi kunnat få rum med den. Men vi fick acceptera att hålla utgiftstaken. Där är Bosse Ringholm stenhård. Då föll det förslaget. Då tyckte vi att satsningen på vården var viktigare. Det är en prioritering vi gör. Det har ni känt är ett misslyckande, men det var ett klokt val av oss, för vårdsatsningen var ännu viktigare. Men Gunnar Hökmark har möjlighet att hantera frågan inom ramen för pensionsöverenskommelsen, där vi inte får vara med. Nu ligger den inom ramen för pensionsfrågan. Vi får se hur Gunnar Hökmark lyckas. Den som lever får se. Men jag vill också säga en annan sak till de borgerliga företrädarna. Ni kritiserar oss och säger att ni tror att Odell har rätt. Statsbudgeten går inte med överskott. Det är ett värdefullt påpekande av Mats Odell. Det håller moderater, folkpartister och centerpartister med om. Då kommer frågan: Jag vet att ni vill satsa mer på vägar, många av de borgerliga vill satsa mer på försvaret och på polisen, visst, det kanske är värdefulla satsningar - inte försvaret, men det andra - men hur ska ni klara av detta när ni samtidigt ska sänka skatterna? Det är det som Bosse Ringholm har frågat gång på gång. Vad i våra förslag går ni inte med på? har han frågat. Bosse Ringholm! Det är nog värre än så. De kan inte gå med på några av förslagen i vårens ekonomiska proposition, för de ska skära i redan existerande program för att få råd med sina stora skattesänkningar. Gå nu upp i talarstolen Mats Odell, Lena Ek och Karin Pilsäter och berätta om era besparingar, alla de besparingar ni ska göra. Det har ni möjlighet att göra, ni har tid kvar. Gunnar Hökmark har ingen tid kvar, det vet jag, men ni andra, berätta om besparingarna, berätta om fakturan för den borgerliga politiken i besparingshänseende. En annan sak är Ludvikamomsen, kommunkontosystemet. Det systemet måste bort. Vi har nu en skrivning i den ekonomiska vårpropositionen där vi lovar ett nytt system till den 1 januari 2002. Det är oerhört värdefullt att vi får det. Jag har tre minuter kvar så jag kan säga några ord om kommunkontosystemet. Finansministern har redogjort för hur mycket vi tillsammans har satsat på kommunerna. Det är alldeles sant att det är oerhört värdefulla satsningar, 25-30 miljarder i statsbidrag. Det är värdefullt. Vi ska vara stolta över det. Men vi ska också vara ärliga och berätta att vi har gett med vänster hand och tagit tillbaka med höger hand genom egenavgifterna, pensionsavgifterna, och genom kommunkontosystemet, så att nettot nästan går mot noll. Om några år kommer kommunsektorn att ha ungefär lika stora resurser i form av statsbidrag som man hade i början av 90-talet. Rätt ska vara rätt. Men utan de här satsningarna hade det varit ännu värre. Det är riktigt. Orsaken till detta är i grunden kommunkontosystemet och pensionsavgifterna. Jag tar bara upp pensionsavgifterna. I grunden är det med kommunkontosystemet riktigt att vi får tillbaka moms. När en kommun lägger ut städning i en skola på entreprenad får den betala moms på städningen. Det slipper man när man har egen städning. Då blir det dyrt för kommunen. Då missgynnas det privata alternativet. Vi är så hyggliga vi vänsterpartister att vi säger att det är okej att man får kompensation, man får tillbaka momsen. Så långt kunde väl allt vara gott och väl. Men nu ska jag berätta något som inte alla här i kammaren känner till. Det är nu det börjar bli krångligt. Staten nöjer sig inte med att ta in momsen från städfirman och sedan betala tillbaka den till kommunen. Nej då. Staten tar dessutom ut en avgift av kommunerna för att kommunerna ska få tillbaka sin moms. Avgiften från kommunerna ska vara lika stor som återbetalningen. Det är ett Rundgångs-Sverige. Men det är inte nog med det. Det kommer mer, som man brukar säga. Samtidigt som man införde den här avgiften höjde man statsbidragen till kommunerna, så att de skulle ha råd att betala avgiften. 23 miljarder höjde man, en engångshöjning. Tala om rundgång! Peter Dalle kunde inte ha gjort det bättre i Lorrysketcherna. Ni vet, han kommer in med sin nya uppfinning och man säger till honom: Varför ska du ha en avgift för att få tillbaka pengarna och sedan ett höjt statsbidrag för att få tillbaka pengarna? Kan vi inte ta bort alla de här strömmarna? Då brukar repliken vara: Tänkte inte på det. Nej, han tänkte inte på det. Men systemet är inte neutralt längre, för nu ökar de här avgifterna så att de snart är uppe i 30 miljarder. Det är många som undrar: Vart har Perssonpengarna tagit vägen? Alla har hört talas om dem. Det är nästan som en religiös liknelse, man ser dem inte ute i verksamheterna, men de finns ändå. Det tror jag kan vara en av förklaringarna. De har helt enkelt gått till Ludvika. Perssonpengarna for till Ludvika och där har de stannat. Det är därför kommunkontosystemet måste bort. Och det är inte nog med detta. Det är också så att man omfördelar mellan kommunerna. Stockholms kommun som "entreprenerar" och privatiserar som bara den tar ut mycket från systemet. Men avgiften är lika för alla kommuner, per capita, per huvud, alla betalar samma, kollektivt, solidariskt. Så det röda Norberg får slanta in mellan 10 och 15 miljoner varje år till det här systemet, och Cederschiöld i Stockholm tar ut ungefär 500 miljoner mer än han betalar in, han som brukar klaga på att han får betala så mycket i skatteutjämning till Bergslagen. Men han får skatteutjämning från Bergslagen också, från det röda Norberg, där Vänstern styr med Moderaternas och även Socialdemokraternas hjälp. Därför ska kommunkontosystemet bort, herr talman. Nu är min talartid slut, herr talman. Men ni borgerliga, berätta om notan! Berätta om alla era besparingar! Det är de besparingarna som gör att de inte kan säga ja ens till några av våra reformer i dag, för de ska spara mycket mer på utgifterna så att de kan sänka skatterna. De ska helt enkelt ta bort de nya klassklyftorna genom att ta tillbaka de gamla klassklyftorna.

Herr talman! Jag tänkte bara påminna Lars Bäckström om att vi faktiskt har tid på oss ända fram till den 2 maj för att lägga fram ett helt paket. Jag förstår att ni är väldigt angelägna om att omedelbart få reda på exakt allting, eftersom vi ser hur våra förslag återanvänds året därpå. Men vi kan lugna er, ni har ändå lite tid på er till september då ni kan ta våra besparingar och föra in dem som era egna. Jag tror att det kommer att ordna sig på den punkten, Lars Bäckström. Jag hade egentligen bara tänkt begära replik för att informera Lars Bäckström om en mycket fundamental fråga när det gäller änkepensionerna. Det är självklart att frågan om återställandet av änkepensionerna inte ligger i pensionsöverenskommelsen. Detta skulle enkelt kunna bevisas av det faktum att hade de legat där hade besparingarna aldrig skett.

Herr talman! Jag tror att de flesta som har följt den här debatten kan konstatera att Bosse Ringholms taktik att göra detta till någon sorts allmän frågestund har misslyckats. Den har i stället blottlagt den enorma avgrund av åsiktsskillnader när det gäller inriktningen av politiken som finns mellan de tre samverkande partierna. Det vi har sett här i dag är en total splittring i väldigt stora och fundamentala frågor. Lars Bäckström tycker jag ändå är den som har civilkurage att blottlägga detta och ställa frågor till regeringen. Han försöker piska på om Simplexgruppen och allt möjligt annat, och finansministern svarar med att ställa frågor till oppositionen. Sanningen är, som vi har varit inne på tidigare, att den internationella högkonjunktur som hittills har burit de goda offentliga finanserna håller nu på att avmattas. Vi har en kivande och trätande samarbetsgrupp av partier där samarbetet nu alltmer tydligt knakar i fogarna. Här har vi Vänsterpartiet som är missnöjt med vårpropositionen. Man talar om småföretagarna som måste få sina krav tillgodosedda. Bäckström har ett flertal gånger talat om infrastruktur. Taken i socialförsäkringssystemet lyfts fram. Vi har hört om diskrepansen mellan vårpropositionen och Göran Perssons och Gudrun Schymans debattartikel i Dagens Nyheter. Sedan är det Miljöpartiet. Här har vi fått lyssna till Yvonne Ruwaida, som gör en fullständigt famös liknelse mellan offentlig sjukvård och privat sjukvård. Hon försöker bortförklara möjligheten till produktivitetsutveckling. Jag rekommenderar Yvonne Ruwaida att studera hur det gick till i Trabantfabriken i Östtyskland - hur lång väntetiden var, hur miljövänliga produkterna var - jämfört med Volkswagenfabriken i Wolfsburg, ett privat alternativ. Fundera lite grann på detta. Men detta är inte det värsta, herr talman. Det värsta är att när Yvonne Ruwaida säger detta sågar hon samtidigt av den gren hon själv har byggt upp hela resonemanget om arbetstidsförkortning på. Miljöpartiet har tidigare framhållit hur det går med arbetstidsförkortningen. Yvonne Ruwaida har efterlyst besked från finansministern. Nu underkänner hon att det kan finnas produktivitetsförbättringar som skulle kunna leda till en arbetstidsförkortning. Det är naturligtvis en röra för den arme finansministern när han ska försöka regera landet med stöd av dessa partier. Jag förstår att han vill ägna så mycket som möjligt av tiden åt att ställa frågor till oppositionen. Han har nu också fått en del svar. Herr talman! Det är ändå så att läget är allvarligt. Vi har oerhört konjunkturkänsliga finanser. När det nu går nedåt kommer de offentliga finanserna att försämras i rask takt. Vi har den högsta arbetslösheten någonsin när vi går ut ur en högkonjunktur, och vi har 500 miljarder kronor högre statsskuld den här gången när vi går in i en lågkonjunktur. Sverige behöver nu en ny och handlingskraftig regering som har en ideologi som gör att det går att få i gång de långsiktiga tillväxtskapande krafterna.

Herr talman! Mycket ska man höra i en debatt som denna. Frågan är om inte priset är när vi får höra från Yvonne Ruwaida att det faktum att småhusägarna betalar mer skatt i år än förra året, trots finansministerns personliga löfte att så inte ska ske, är en regionalpolitisk reform. Det gör mig minst sagt häpen. Man kan fundera över vad som har kommit ut av debatten. Regionalpolitiken ligger för fäfot. Det görs ingenting åt fastighetsskatten och situationen för småhusägarna, trots löften. Infrastrukturpropositionen finns inte. Utgiftstaken är låsta på det området. Regeringen föreslår en ökning om 200 miljoner kronor om året. Det ger ungefär 100 meter väg per kommun. Barnfamiljerna får äntligen en förändring vad gäller grundnivån i föräldraförsäkringen. Men eftersom regeringen vägrar att göra något systematiskt av detta äts förmodligen stora delar av den lilla höjningen upp av kombinationen av reglerna för socialbidrag och höjda skatter. Det enda rejäla vore att sänka skatten ordentligt för låginkomsttagare. De arbetslösa får sämre rättigheter eftersom de bör komma in i aktivitetsgarantin, inte skall. Företagarna får inga förbättringar alls. Polisen har inte berörts. Det finns mera pengar till polisen, men inte mer än att det betalar delar av de lån som polisen i sin helhet har på framtida anslag. Vi står mitt i historiens dyraste vårbruk. Skatterna på diesel gick upp med 11,7 öre vid årsskiftet. I stället för att ta bort detta - som både finansminister, jordbruksminister och statsminister har lovat - finns ingenting med. De reformer som finns går på tvärs mot de rekommendationer som finns i bilagan, där alla tidigare misstag räknas upp. Förmodligen kommer den statsskuld vi har, som är dubbelt så hög som i början av 90-talet, att öka. Det ser vi redan av det försiktiga prognosalternativet här. Ska det sedan lånas till vägarna kommer det att sluta i ett eländes moras - trots att vi har ett så bra utgångsläge. Det är bekymmersamt minst sagt. För alla dem som har fått vara med och ta smällen av förra omgångens misstag, undrar man vad det är som man har lärt sig. Jag har i den här debatten berört en del effekter av Socialdemokraternas nycentralism, liksom oförmågan att komma till rätta med regionala och sociala klyftor. Men det finns en annan ideologisk skiljelinje mellan Centern och socialdemokratin som har accentuerats de senaste åren. Det handlar om tron på den enskilda människans förmåga och vilja att fatta beslut om sitt eget liv, att människor kan vilja ha trygghet och självbestämmande i vardagen, inte bara ställas inför valet att om man vill ha trygghet köpa en viss modell. Det gäller subventionerad barnomsorg; vill du ha det får du lämna dina barn på dagis. Vill du ha höjt förmånsbelopp för äldre får du det om du bor på institution, inte om du vill bo kvar hemma. Vill du ha chans till en ny lägenhet kan du välja endast en tvårummare på 60 kvadratmeter. Vill du gå till doktorn finns bara landstingets läkare. Vill du ha dina barn i skola finns bara kommunala skolor. Bostadstilläggen når inte alla pensionärer. På område efter område minskas mångfalden, förföljs mångfalden eller tillåts inte mångfalden. På område efter område ifrågasätts människors möjligheter till självbestämmande i vardagen. Herr talman! Vi kommer att väcka en ekonomisk motion där vi ger svar på alla frågor och vår lösning på hur man ska ge utrymme för livskraft, livskvalitet och självbestämmande.

Herr talman! Den här vårbudgeten har ett nytt omslag men ett gammalt innehåll. Den här vårbudgeten innehåller ett bokslut över tiden som har gått, men den innehåller inga slutsatser. Vi har fått se att regeringen inte längre anser att det var Bildt och Wibble som raserade statsfinanserna hastigt och lustigt, men lite senare i debatten låter det som om finansministern ändå tror att det var Odell som gjorde det alldeles själv. Vad har ni lärt er av analysen av historien? Vad har ni lärt er av historien? Det tog tio år och mycket socialdemokratiskt motstånd att få ned de stora bostadssubventionerna. Er slutsats av det i dag, när det äntligen inte är bostadssubventioner som är gökungen i budgeten, är att införa nya byggsubventioner. Frågan är om ni har lärt er någonting över huvud taget. Vi har ett utgångsläge som på sitt sätt är bra, men som på sitt sätt ställer mycket stora krav på fortsatt reformarbete. Utmaningarna är stora. Internationaliseringen är fantastisk, men den kräver att vi gör stora förändringar på hemmaplan. Sedan är det den demografiska utmaningen. Det är fantastiskt att folk blir äldre, men det kräver att vi rustar välfärdssystemen på ett helt annat sätt. Utmaningen finns i jämställdhetsfrågan, att kvinnor och män ska ha samma möjligheter. Det betyder inte att allting ska bli likadant eller att ni - finansministern har ställt sig längst bak i kammaren - ska bestämma hur kvinnorna ska ha det, utan kvinnorna ska få mer makt i sina egna liv. Integrationspolitiken är en jättestor utmaning. Hur ska Sverige bli ett land för alla som bor här, inte bara för dem som är rika, vita, friska, medelålders män? För att vi ska kunna rusta Sverige för en långsiktigt uthållig tillväxt, måste man vårda de välståndsbildande krafterna. Bara den privata sektorn är en skattebas som kan finansiera den offentliga sektorn. Då är det ganska patetiskt att det enda som det står om hur det ska gå till är att den s.k. Simplexgruppen ska fortsätta att arbeta. Vi har redan förut frågat om den över huvud taget har börjat arbeta eller om den möjligen är död, om den är en papegoja som sover, eller om den över huvud taget ska få någon semester. Detta är regeringens enda förslag på det området. Vi liberaler, som har höga ambitioner på välfärdsområdet, kan inte utlova några gigantiska skattesänkningar. Vi måste också vara de som ligger allra främst när det gäller att se till att det privata näringslivet får goda möjligheter till växtkraft och att det som betalas med gemensamma medel fungerar på ett sådant sätt att vi verkligen får valuta för våra skattepengar. Ett sätt att se till att detta fungerar är att släppa loss den stora kvinnokraft som finns i den offentliga sektorn. Kvinnor är också människor, men fler. Och kvinnor kan bestämma själva. Kvinnor kan göra mycket mer än vad Bosse Ringholm någonsin tror. Vi har sett att ni i budgeten inte har något förslag på socialförsäkringsreform. Kanske vill ni göra något åt taken. Ni har ingen skattereform. Kanske ska ni göra något åt egenavgifterna. Ni har ingen reform av arbetstid och arbetsmarknad. Ni föreslår 700 miljoner till nya arbetsförmedlare och ny organisation på Arbetsmarknadsverket. Detta, mina vänner, är inte det som kommer att leda Sverige in i en bättre framtid. Vi folkpartister kommer att lägga fram ett sådant förslag den 2 maj. Det handlar om att människor själva ska få bestämma mer i sina egna liv.

Herr talman! Jag skulle vilja se Mats Odell köra buss i 400 kilometer i timmen. Det är nämligen det som skulle krävas om man skulle ha produktivitetsökningar på 3 % varje år sedan man började med busstransporter i Sverige. Jag säger inte att man inte kan få produktivitetsökningar i alla branscher. Men i många branscher inom den offentliga sektorn, inom vård och omsorg och inom kollektivtrafiken, finns det en gräns för hur mycket produktivitetsökning man genom ett trollslag, nämligen privatiseringar, kan få till stånd. Genom privatiseringar kan man inte få detta. Däremot visar det sig att om man genomför en arbetstidsförkortning inom vård och omsorg blir färre människor sjukskrivna och utbrända. Det som händer i dag är att när fler blir sjukskrivna och utbrända blir det en ökad press på den personal som finns kvar, och då blir fler av dem sjukskrivna och utbrända. Det är den onda cirkel vi har i dag. Den går att bryta genom en arbetstidsförkortning. Men då måste också fler anställas inom vård och omsorg. Det är vi medvetna om. I andra branscher har man ett större utrymme för produktivitetsökningar. Men det har man inte på samma sätt inom vård och omsorg. Det tror jag ändå att kristdemokraterna och Mats Odell är medvetna om. Annars kanske Mats Odell kan byta yrke och bli bussförare och visa att det går. Sysselsättningen i Sverige ökar, och det är positivt. Den ökar främst inom den privata sektorn. När den borgerliga oppositionen pratar låter det som om vi inte har någon tillväxt i Sverige och som om företagen inte har bra villkor. Hur kommer det sig då att vi ser en ökad sysselsättning inom den privata sektorn? Det är ju vad vi ser i dag. Däremot oroas jag av att vi fortsatt ser en diskriminering. Vi ser en skillnad mellan kvinnor och män. Vi ser en diskriminering av människor med utländsk bakgrund. Skulle vi göra som moderaterna vill - och som de andra borgerliga partierna verkar hålla med om - och införa ett liknande system som man har i USA skulle det förmodligen leda till att vi fick fler människor som har ett arbete men som är fattiga. I USA har 25 % av löntagarna löner under fattigdomsstrecket. Den stora majoriteten av dem är kvinnor. 60 % av de ensamstående kvinnorna med barn i USA - i det som är moderaternas modelland, något som de andra borgerliga partierna hakar på - lever under fattigdomsstrecket. Det är kvinnor som har ett arbete, så vi får en ökad sysselsättning. Men vi måste få det på ett sätt som gör att vi har en jämställdhet, att människor kan leva på sin lön. När det gäller diskriminering gör vi nu i den här budgeten en del insatser som är viktiga. Vi inför t.ex. något som heter regional diskrimineringsombudsman på ett antal ställen i landet. Jag tror att det är en insats som kan betyda mycket, även om det är lite pengar. Vi måste arbeta mycket mer med att motarbeta diskriminering. Samtidigt ger vi också pengar till NUTEK för företagsrådgivning åt invandrare men också för att kunna fortsätta med den framgångsrika företagsrådgivning åt kvinnor som man har haft och som speciellt har gynnat kvinnor i glesbygd. Det finns en hel del i Sverige som fortfarande är dåligt och som kan bli bättre. Men jag blir ändå upprörd när jag hör de borgerliga partiernas svartmålning av den svenska ekonomin och de svenska företagarna. Vi ser en utveckling i Sverige som är positiv på många olika sätt. Vi har ett ganska gott välstånd i Sverige, ett ganska bra trygghetssystem. Jag skulle vilja förändra det lite grann. Vi har också satsningar på utbildning. Det som Karin Pilsäter inte gillade, att vi tidigare hade pengar till Kunskapslyftet, har bidragit till att vi har kunnat öka arbetskraftsutbudet. Människor som har behövt vidareutbildning har kunnat få det. Här är Sverige unikt. Det är därför Sverige ändå har kunnat stå sig ganska bra och öka sysselsättningen under den högkonjunktur som har varit. Det som oroar mig, och det framgår också i budgeten där det nu finns gröna nyckeltal, är att vi har en fortsatt ökande miljöskuld. Vi har t.ex. ökande koldioxidutsläpp. Det har vi därför att vi har en god tillväxt och samtidigt inte har lyckats göra tillräckligt mycket på miljösidan. Här behöver vi en fortsatt skatteväxling. Det är en skatteväxling vi vill ha, inte en skattehöjning, så att det blir mer ekonomiskt lönsamt att förändra energisystemen, att förändra transportsystemen. Det är nödvändigt. Sedan vill jag uttrycka en besvikelse över många kommun och landstingspolitiker. Vi införde i den förra budgeten en halvering av kollektivtrafikmomsen. Det var för att gynna kollektivtrafiken. Det har också gynnat glesbygden i Sverige. Problemet var att många kommun och landstingspolitiker använde de pengarna till annan verksamhet än till att utveckla kollektivtrafiken. Och det är synd. Men det är en del av det kommunala självstyre vi har. Här måste vi fortsätta sätta press så att man ser till att utveckla kollektivtrafiken i glesbygden.

Fru talman! Jag vill tacka skolminister Ingegerd Den frågeställning som jag har tagit upp i min interpellation har jag diskuterat vid tidigare tillfällen med skolministern här i kammaren, både i samband med behandlingen av budgetpropositionen för 2000/01 och i samband med behandlingen av maxtaxepropositionen samt vid tidigare interpellationsdebatter. Jag har inte varit nöjd med de svar som jag har fått. Jag har känt att ministern har kringgått frågan i de här diskussionerna, och därför har jag envist kommit tillbaka. Vad som gjorde mig uppmärksam och har gjort att jag vid flera tillfällen tagit upp frågan är just det som också skolministern berör i sitt svar, att man i propositionen väljer att tala om förskoleverksamhet när det gäller maxtaxan. Där inkluderar man förskolan, familjedaghemmen och den öppna förskolan. Men när man sedan beskriver den allmänna förskolan nöjer man sig med att berätta att det handlar om förskola. Konsekvenserna av denna utformning kan jag inte tolka på annat sätt än att den allmänna förskolan innebär att barnfamiljer som har en annan barnomsorg än förskola inte kan komma i åtnjutande av tre timmars avgiftsfri verksamhet annat än om barnen transporteras eller får hjälp med att gå till en förskola. Det förutsätter att det finns en förskola i någorlunda närliggande område. Det är detta som är huvudpunkten i min frågeställning. Jag har tolkat propositionen och riksdagens beslut så att den allmänna förskolan inte innefattar de barn som är i familjedaghem på samma villkor, eftersom man måste ta sig från en verksamhet till en annan. Ministern svarar med hänvisning till förskolans och grundskolans läroplaner att syftet med dessa reformer har varit att tydliggöra det pedagogiska innehållet i förskolan. Detta skulle då möjligtvis vara ett argument för att den allmänna förskolan enbart innefattar daghemmen. Vad svarar då skolministern till en utbildad förskollärare som bedriver en pedagogisk verksamhet, men som har valt att arbeta som dagbarnvårdare i sin profession? Det kan tolkas så att den personen inte bedriver någon pedagogisk verksamhet eftersom arbetet sker i det enskilda hemmet. Det handlar om var arbetet utförs. Det vore angenämt om skolministern berättade vad man säger till de dagbarnvårdare som har pedagogisk utbildning och är förskollärare om de barn i 4 5-årsåldern som skulle kunna vistas hos en sådan dagbarnvårdare, men som ändå måste transporteras till en förskola för att få del av en pedagogisk verksamhet. Det vore väldigt bra om man fick den frågan utredd. Om inte skolministern vill svara mig personligen - men det tror jag att skolministern vill göra - skulle de dagbarnvårdare som detta gäller säkert bli glada över att få ett svar på den frågan. Jag tror att det är viktigt med ett klart och tydligt besked från skolministern eftersom planeringen med att genomföra den allmänna förskolan ute i landet är i full gång. Jag kommer tillbaka med flera argument, men jag dröjer med dessa och tar upp endast denna första del.

Fru talman! Skolministern berör just den procentandel familjer som av olika skäl har sina barn inom familjedaghemsverksamheten. Jag vill inte hålla med skolministern, som skriver att det är "bara" 10 %. Det är klart att allt är relativt, men jag menar ändå att 10 % är ganska många barn. Jag tycker inte riktigt att man kan hänvisa till att det är få barn och att man av det skälet inte belyser situationen, som jag tycker att regeringen har valt att inte göra i propositionen. Däremot kan jag tycka att skolministern i dag på något sätt gläntar på dörren mer än vad skolministerns partikamrater har gjort när jag tidigare har diskuterat detta med dem, vilket jag har gjort ett par gånger. Vi ska inte fokusera på om det är om ett eller flera barn, utan på att det är och ska få vara valfrihet. Den reform som kommer ska kunna visa på att vi vet att det ser ut så här och att vi respekterar olika föräldrars rätt att välja. Reformen ska skapa utrymme för att göra detta val möjligt, för pengar är viktigt för många barnfamiljer i dag. Jag skulle vara väldigt tacksam om det beskedet gavs tydligt till föräldrar, barn och olika professioner när kommunerna ska utforma den allmänna förskolan, därför att jag är inte säker på att det har gjorts tillräckligt. Jag har talat med tjänstemän i ett par stora kommuner, där man inte har uppfattat att familjedaghemmen ryms inom denna reform som de upplever som stelbent. Är skolministern tydlig på den punkten i dag, kanske det ändå kommer att bli tydligt när detta framgent ska genomföras. Jag tycker alltså inte att 10 % är "bara", utan det är ett stort antal barn. Det är inte antalet som är det viktiga, utan det är att alla får del av denna reform.

Fru talman! Låt mig först av allt ta tillfället i akt att tacka statsrådet för svaret. Jag är väl medveten om att statsrådet är förhindrat att ta ställning i ett enskilt fall. Men det går inte att gömma sig bakom de enskilda fallen och bara besvara min andra fråga. Principen, frågan om vad lagstiftningen egentligen avser eller inte avser, måste väl statsrådet kunna ha en synpunkt på. Skolverket har nämligen argumenterat enligt principen att allt som inte uttryckligen är tillåtet därmed är förbjudet. Är det inte att utsträcka lagtolkningen väl långt, statsrådet? I alla andra sammanhang krävs ju uttryckligt lagstöd för ingripanden. Det räcker inte med frånvaro av tillåtelse för att gripa in. Statsrådet verkar för övrigt hålla med mig i detta principiella avseende när hon vad avser skolentreprenader konstaterar att någon motsvarande reglering inte finns för fristående skolor. Om vi är överens om att en sådan reglering inte finns, är det då rimligt att Skolverket agerar på grundval av en lag som inte finns?

Fru talman! Jag tackar statsrådet för detta klargörande som för mig faktiskt får det här att framstå i något annorlunda dager. Därmed ser jag det som oerhört angeläget att faktiskt reglera denna fråga eftersom det finns en mängd oreglerad verksamhet på området. Jag delar statsrådets ambition att villkoren för offentliga och fristående skolor ska vara så likvärdiga som möjligt. Men det är naturligtvis under förutsättning att friskolorna för den skull inte vävs in i samma kommunala tvångströja som de i stor utsträckning skapats för att undvika. Ett led i att ge alla skolor större frihet att välja arbetsformer, självklart utklarade vad gäller myndighetsutövnigsfrågorna, och att låta tusen blommor blomma på skolområdet vore ju att tillåta entreprenader. Jag inskränker mig till att diskutera entreprenader inom friskolans respektive den kommunala skolans ram. Också i det perspektivet ter sig Skolverkets beslut mycket märkligt. Om den tolkningen ska vara gällande omöjliggörs också den fruktbara samverkan som nu finns på många håll mellan kommunala skolor och friskolor. Det torde inte vara någon hemlighet för statsrådet att om Skolverkets tolkning stämmer skulle inte friskolorna kunna köpa timmar från de kommunala skolorna, något som är ganska vanligt förekommande och sker i rätt stor utsträckning när det gäller små friskolor. Denna form av entreprenadsförfarande skulle i så fall också vara förbjuden om Skolverkets förhållningssätt i den här frågan är korrekt. Det finns också problem i den andra riktningen som gör det väldigt svårt för det offentliga skolväsendet att utvecklas. Jag har varit med om att starta två friskolor i min hemkommun. Det är en Montessoriskola, där vi köper timmar från den kommunala skolan. Volymen är så liten att det inte finns motiv eller möjlighet att anställa egna lärare. Sedan är det en gymnasieskola. Från den fristående gymnasieskolans sida har vi tyvärr inte möjlighet att erbjuda den kommunala skolans elever alla de mycket intressanta specialkurser som både skulle höja kvaliteten och öka valfriheten för eleverna i det kommunala gymnasiet på min hemort. Jag är inte underkunnig om alla detaljer i direktivet till den utredning som ska lägga fram sina förslag i höst. Men frågan om entreprenader på skolområdet är från min utgångspunkt oerhört angelägen att klara ut. Det statsrådet pekar på när det gäller betygssättning som myndighetsutövning understryker ju ytterligare behovet av att faktiskt se till att det finns ett regelverk på det här området som ger möjligheter till entreprenörer av olika slag. Entreprenören kan ju vara en offentlig skola eller en friskola. Båda kan i någon bemärkelse redan vara godkända, och båda kanske vill erbjuda tjänsteutbyte eller försäljning av lektionstimmar - men också myndighetsutövning i form av betygssättning - till andra skolor på orten. Att sätta stopp för det tycker jag faktiskt är att missgynna verksamheten både i friskolorna och i de kommunala skolorna. Därmed ser jag det som oerhört angeläget att reglera frågan.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att garantera kvaliteten i humanistisk grundutbildning och forskning. Jag vill tacka Ulf Nilsson för denna möjlighet att återigen få presentera vad regeringen har gjort, gör och avser att göra för att förstärka kvaliteten i humanistisk grundutbildning och forskning. Detta är ett ämnesområde som ligger mig varmt om hjärtat. Låt mig börja med att säga att jag delar Ulf Nilssons uppfattning att den humanistiska grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen är mycket viktig. De humanistiska och samhällsvetenskapliga disciplinerna bidrar med kunskaper som ger oss förutsättningar att bättre förstå oss själva och det samhälle vi lever i. Detta ger oss i sin tur bättre möjligheter att kunna förändra och förbättra livet för enskilda människor såväl som samhället i stort. Inte minst är detta viktigt i en tid som präglas av genomgripande förändringar och ökad internationalisering. I höstens forskningspolitiska proposition Forskning och förnyelse pekade regeringen ut ett par prioriterade forskningsområden. Ett av dessa områden var just humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Under perioden 2001-2003 satsas inte mindre än 128 miljoner kronor i höjda anslag på forskning och forskarutbildning inom detta vetenskapsområde, med tonvikt lagd på humaniora. Dessutom ska minst 20 miljoner kronor av de 110 miljoner kronor som Vetenskapsrådet får till rekryteringsanställningar och stöd till yngre forskare gå till forskare inom humaniora. Regeringen fortsätter sin medvetna utbyggnad och satsning på forskarutbildningen. I den forskningspolitiska propositionen Forskning och förnyelse (prop. 214 miljoner kronor till dessa. Detta är den enskilt största satsning som gjorts inom forskarutbildningen. Fem av dessa forskarskolor är inom humaniora och samhällsvetenskap. Under perioden 2001-2003 får dessutom sju universitet ett riktat anslag på 37 miljoner kronor till sin humanistiska forskning och forskarutbildning. Forskarutbildningsreformen, som trädde i kraft den 1 april 1998, har som mål att stimulera och stärka kvaliteten och effektiviteten inom forskarutbildningen. Grundtanken i reformen är att alla som bedriver forskarstudier ska ha någon form av tryggad försörjning, tillräckliga kringresurser och individuella studieplaner. Således är det inte minst doktoranderna inom det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet som har mycket att vinna på denna reform. Under hela 1990-talet har antalet nyantagna doktorander ökat kraftigt. En nedgång skedde dock under 1998. Under 1998 fanns en viss osäkerhet inom framför allt det humanistiska och samhällsvetenskapliga området vilket ledde till att många institutioner intog en avvaktande hållning till att anta nya doktorander. Därefter har vi sett en tydlig ökning av antagningen till forskarutbildningen igen. Detta gäller inte minst inom humaniora och samhällsvetenskap där det även har skett en ökning av antalet anställningar som doktorand. Under 1990-talets sanering av statsfinanserna fick högskolan, liksom all statlig verksamhet, utstå besparingar. Dessa neddragningar var lika för alla utbildningsområden men slog nog hårdast inom humaniora och samhällsvetenskap. Det finns en utbredd uppfattning att de senaste årens expansion av högskolesektorn har finansierats genom sänkt ersättning per student. Så är det inte. I själva verket har resurserna per student ökat med 10 % från 1997 fram till i dag. I årets vårproposition läggs ett förslag fram om ökade resurser på 200 miljoner kronor för att höja och säkerställa kvaliteten inom grundutbildningen i humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi. Detta möjliggör fler undervisningstimmar och innebär ett stöd till den pedagogiska förnyelsen, vilket inte minst är viktigt för arbetet med att bredda rekryteringen till högskolan.
Fru talman! Jag vill tacka utbildningsministern för svaret. Utbildningsministern säger att han delar min uppfattning om att den humanistiska grundutbildningen och forskningen är viktig. Det är jag glad för. Samtidigt har vi helt olika uppfattningar om enligt vilka principer som pengar till studenter och forskare ska fördelas och även om hur den rent ekonomiska prioriteringen ska se ut. Intresset för humanistisk kunskap blir ju allt större, inte minst bland människor som är aktiva inom teknik och naturvetenskap. En utveckling av humanvetenskaperna är en nödvändig förutsättning för att ställningstaganden och beslut kring framtidsfrågor ska grunda sig på ett brett kunskapsunderlag. Problemställningar inom så skilda ämnen som ny teknologi, miljö och internationell politik måste också innehålla etiska, historiska och allmänmänskliga aspekter. Det visar sig dessutom att humanistiskt utbildade människor har stora möjligheter till anställning både på den offentliga arbetsmarknaden och den privata. Att humaniora kommit på efterkälken under de senaste åren beror enligt min mening på tre saker, för det första den centralstyrda antagningen till högskoleutbildningar som hindrat studenter från att läsa det som de vill, för det andra den snäva resurstilldelningen till humanistisk forskning och utbildning och för det tredje den s.k. doktorandreformen som genomdrevs av Carl Tham. För en tid sedan detta år blev det helt uppenbart att det centralstyrda antagningssystemet för högskolan hade havererat. Högskoleverkets statistik visade att två tredjedelar av landets högskolor inte lyckats fylla sina studieplatser. I det sammanhanget lovade utbildningsministern att ge mer pengar till grundutbildningen i humaniora. Och det var bra, men det hade varit mycket bättre att följa Folkpartiets förslag i september år 2000 och skriva upp studentpengen med 400 miljoner och låta studenterna välja utbildning efter intresse. Då hade fler kommit in på humanistiska utbildningar, och mer resurser hade funnits. Det är synd att pengar till humaniora ska delas ut bara när det är fullkomligt omöjligt att tvinga in studenter på andra utbildningar. Det är dags att låta studenternas val i första hand avgöra hur fördelningen av utbildningsplatser och ämnen ska ske. Det är också dags för en ny kunskapssyn i svensk utbildningspolitik, en kunskapssyn som ser kunskap som ett värde i sig i stället för att försöka värdera utbildningar efter kortsiktig samhällsnytta. Det är helt enkelt dags att avskaffa utbildningsfabriken som ideal för högskolepolitiken. Fru talman! När det gäller forskningen innebär regeringens förslag i dessa budgetdagar en alldeles för liten förbättring. De små förstärkningar som regeringen föreslår räcker inte långt. I Folkpartiets budget är vi beredda att öka de totala forskningsanslagen med 500 miljoner kronor om året. Forskningen i Sverige behöver nämligen större resurser totalt, och humanioras andel behöver ökas. Därför vill vi också öka andelen av Vetenskapsrådets resurser för humaniora med närmare 40 miljoner. När det gäller forskning visar Statistiska centralbyrån att andelen nya doktorander minskade med ca 50 % från läsåret 1997 99 inom humaniora och samhällsvetenskap. Reglerna om att finansiering för fyra år måste vara klar innan forskningen påbörjas har stängt ute många forskare. Dessutom finns det ett stelt regelsystem för hur lång tid en avhandling ska ta, inte minst inom humaniora är just doktorsavhandlingarna en stor del av den samlade forskningen. Som jag nämnde i min interpellation är det flera institutioner i utbildningsministerns hemstad Uppsala som över huvud taget inte antagit några nya doktorander under långa perioder. Avslutningsvis, fru talman, vill jag fråga utbildningsministern om han är beredd att diskutera förändringar på dessa tre områden - frihet att välja utbildning, förändring av doktorandreformen och mer resurser till forskarutbildningen.
Fru talman! Jag har tidigare sagt, och jag känner mig tvingad att säga det igen, att Folkpartiets högskolepolitik i grunden är ogenomtänkt. Och det beror nog på att Folkpartiet inte har ägnat högskolefrågorna något större intresse under senare år. Ta t.ex. detta med forskarutbildningen. Det är en reform som gjordes under den förre utbildningsministerns tid, stödd av Folkpartiets egen representant i utbildningsutskottet vid denna tidpunkt, det har Ulf Nilsson helt rätt i. Den har som grundläggande skäl och drivkraft att även forskarstuderande i humaniora och samhällsvetenskap har rätt till en tryggad försörjning, har rätt till en bra handledning och har rätt att få det stöd som krävs för att man ska kunna fullgöra sitt uppdrag att skriva en doktorsavhandling inom de cirka fyra år som vi har haft som målsättning sedan 1969. I praktiken har det på flera humanistiska institutioner varit så att man har antagit många fler doktorander än vad man har haft möjlighet att ge försörjning och handledning. Det är klart att det då ser ut som om man har fått en stor grupp och en vital forskningsmiljö. Men resultatet har ju blivit väldigt många havererade forskarutbildningsprojekt, väldigt många havererade livsprojekt. Man har bedrivit rovdrift på unga människors stora intresse för humaniora genom att anta många fler än man kan ge det stöd som behövs för att kunna bli doktor i det ämne som de har valt. Ett exempel på det är ju att om man tittar på dem som inte har haft heltidsförsörjning så har ju en väldigt liten andel kommit fram till en doktorsexamen. Ofta har de efter många år fått sluta sin bana som forskarstuderande. Och det är inte antalet forskarstuderande som vi framför allt ska öka, utan det är antalet forskarexaminationer, doktorer och licentiater, som vi ska öka. Och där har vi ju en väldigt fin utveckling i Sverige. Vi har ett antal disputationer som gör att vi ligger i absolut världsklass. Om man tittar på de årskullar som nu har möjlighet att ta en forskarexamen så ligger vi tillsammans med Schweiz och Finland bäst i hela världen. Det finns anledning att vara stolt över detta. Men när Folkpartiet vill idealisera bilden av att vara forskarstuderande, trots att jag känner till att det finns en och annan som har den bakgrunden också i Folkpartiet, då gör man det genom att säga att det brinnande intresset för att bli doktor i något humanistiskt ämne är så stort att man kan leva på vatten och bröd, vilket Ulf Nilssons närmaste medarbetare sade i SULF-tidningen häromveckan. Jag delar inte den uppfattningen. Så kan man inte bedriva forskningspolitik. Man ska ha rätt till en ordnad försörjning. Det är det som forskarutbildningsreformens innersta kärna är, att ge goda möjligheter till de forskarstuderande att verkligen kunna disputera. Det ser vi också i utvecklingen i antalet doktorandtjänster som nu ökar inom det humanistiska området. Vi ser det i att antagningen nu återigen ökar till det humanistiska och samhällsvetenskapliga fältet efter den nedgång som skedde just det år som reformen genomfördes. Det var en naturlig utveckling just då, eftersom man var osäker på hur den skulle implementeras. Men nu ökar den igen, och vi ser det på en fin trend också när det gäller examinationer inom humanistisk forskning. Jag menar därför att Folkpartiet genom att välja ett par sloganer försöker bygga en högskolepolitik. Men den är i grunden ogenomtänkt. Jag kommer att återkomma till de andra områdena där Ulf Nilsson inte har tänkt bakom parollerna. Jag delar annars helt och fullt hans uppfattning om att högskolan ska vara en institution som är fri att göra prioriteringar och fri att göra vetenskapliga vägval. Och en fri akademi är för hela landet oerhört grundläggande och viktigt.
Fru talman! När det gäller doktorandutbildningen så har ju verkligheten blivit en helt annan än vad doktorandreformen skulle gå ut på och en helt annan än vad utbildningsministern beskriver. Och det är särskilt humaniora som har drabbats. Det är i dag t.ex. väldigt sällan möjligt i verkligheten att garantera en doktorands finansiering från den första dagen. I stället handlar det om att pussla ihop olika typer av finansiering, ofta från månad till månad. Det här beskrivs på ett väldigt tydligt sätt, bl.a. av Ulf Johansson på Företagsekonomiska institutionen i Lund i en artikel i Sydsvenska Dagbladet häromveckan. Han säger bl.a. att inte ens de statliga organen för att fördela anslag är synkroniserade med systemet utan ger finansiering endast för ett år i taget. I många fall blir det en doktorand som kan finansiera sin utbildning själv som får en tjänst. En rik släkting eller en privatförmögenhet kan göra det möjligt att få en doktorandtjänst. Men det var väl ändå inte meningen med socialdemokraternas doktorandreform, att skapa en gräddfil för vissa forskare och sätta upp forskningsförbud för andra? Det som behövs, fru talman, när det gäller doktorandutbildningen i Sverige är dels en kraftig ökning av antalet doktorandtjänster, så att fler får möjlighet att på ett tryggt sätt bedriva doktorandutbildning, dels en ökad flexibilitet som gör det möjligt för människor som är beredda att på deltid och på olika vägar forska samtidigt som de arbetar eller försörjer sig med annat.
Fru talman! Det gamla systemet som ju omhuldas av Folkpartiet men som inte stöddes av Folkpartiets väl meriterade ledamot i utbildningsutskottet vid den tid då denna debatt fortgick i riksdagen gav följande resultat. En undersökning visar att det inom humaniora och samhällsvetenskap var 5 % av de ofinansierade doktoranderna som efter 20 år hade disputerat. Folkpartiet idylliserar en tillvaro för forskarutbildningar där man t.o.m. går så långt i intervjuer som Tobias Krantz har gjort genom att säga att man kan leva på vatten och bröd. Jag tror inte att det är ett modernt sätt att se på forskarutbildning. Vi behöver attrahera våra yppersta begåvningar till forskarutbildning i framtiden. Forskarutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap är avgörande för vårt lands utveckling och framtid. Då kan vi inte erbjuda så påvra villkor, utan det måste handla om att forskarutbildningen i sig också professionaliseras, och synen på den. Det är inte den ensamma vargen, som huvuddelen av sin tid får söka försörjning på olika sätt och sedan på kvällstimmarna tänder lampan för att försöka sträva framåt med sin avhandling. Det ska vara en forskarutbildning som ger både utbildning och färdigheter i att bli en god forskare, som inte är ett livsverk utan starten på en forskarkarriär, som är internationellt konkurrenskraftig när det gäller både möjligheten att inom rimlig tid bli klar med avhandlingen och kvaliteten på avhandlingen. Här har många delar av de humanistiska verksamheterna kommit långt i reformeringen, och andra har en bit kvar att gå. Men det är ingen slump att doktorandernas egna organisationer och de akademiska fackliga organisationerna mycket starkt har stött denna reform. Att leva på vatten och bröd är möjligen en liberal tanke i Ulf Nilssons föreställningsvärld, men jag tror inte att det är en tanke som omhuldas av doktoranderna. När det gäller den andra frågan, om fördelning av grundutbildningsresurser, menar jag att det finns två ansvar att ta för en riksdag. Det ena ansvaret är naturligtvis att se till att studenternas önskemål om utbildningsinriktning tillgodoses. Det andra ansvaret är att försöka göra en samlad bedömning i grova drag av vilka prioriteringar som bör göras. Det som den här riksdagen har sagt är att vi behöver en expansion på hela det utbildningspolitiska fältet, alltifrån teknik till vård och omsorg och humaniora. Men man har faktiskt 1997 för första gången på 20 år sagt att vi också behöver en tydligare koppling till att vi kan öka inom det naturvetenskapliga och tekniska fältet. Det har gett mycket stora framgångar. Vi har fler studenter nu inom naturvetenskap och teknik än vad vi någonsin har haft. Sedan mitten av 90-talet har antalet studenter ökat med 50 %. Det innebär att vi får väldigt välutbildade generationer som kommer ut och som kan göra landet, näringslivet och offentlig sektor en stor tjänst i detta värv. Det är viktigt. Det har inte inneburit att vi inte har byggt ut på andra områden. Det som skiljer är att när den borgerliga regeringen hade ansvar för utbildningspolitiken bestämde man att expandera på humaniora utan att ge några pengar till detta. I stället fick vi vad vi brukar kalla överproduktionen inom högskolor och universitet, dvs. väldigt många studenter som läste inom humanistiska inriktningar och staten ställde inte upp med resurserna. Detta har vi åtgärdat nu genom att expandera också på det humanistiska området, där varje plats har varit fullt finansierad, vilket har gjort att vi har kunnat få en utveckling inom humaniora som lägger grunden till någonting positivt. Nu lägger vi grunden till kvalitetsförstärkningar genom att tillskjuta ytterligare 200 miljoner kronor. Vi har också sedan förra året gett möjligheterna till universitet och högskolor att själva nu göra omprioriteringar i sina verksamheter. När ungdomskullarna minskar, som sker nu, och intresseprofilen förändras bland ungdomar är det klart att högskolorna måste förändra sitt utbud av kurser. Då är min prognos att man kommer att öka inom samhällsvetenskap och humaniora men ser svårigheter att rekrytera inom naturvetenskap och teknik. Så ser det ut i hela västvärlden; de här variationerna kommer över tiden. Det är en stor utmaning för våra lärosäten att klara detta. Med Ulf Nilssons modell för resursfördelning skulle det ju vara bara sökandetrycket som avgjorde. Alla ambitioner att bygga upp starka högskolor över hela landet skulle få läggas åt sidan. Man får inte det automatiska sökandetrycket förrän man har haft några år på sig att skaffa sig gott renommé. Vi skulle se en våldsam expansion av de gamla universiteten som de själva inte önskar. Lund vill inte fördubblas. Uppsala vill inte fördubblas. Göteborg vill inte fördubblas. De ser att deras storlek nu är ungefär den som de kan hantera med god kvalitet. Vi behöver en expansion också på andra områden. Det bortser Folkpartiet helt och hållet ifrån. Jag gissar att i en borgerlig regering skulle Folkpartiet ha mycket svårt att få gehör för dessa synpunkter, bland partier som Kristdemokraterna och Centerpartiet, som tycker att det är viktigt att också bygga upp starka högskolor över hela landet.
Fru talman! När det gäller doktorandutbildningen har varken jag eller någon annan folkpartist sagt att det är lämpligt eller önskvärt att doktorander lever på vatten och bröd. Vi har tvärtom föreslagit riksdagen att öka antalet doktorandtjänster och öka pengarna till forskarutbildning, och dessutom att lämna öppet för studenter och forskare som är beredda att forska på andra villkor när de kombinerar det med arbete. Det viktiga är att det är två vägar, och den viktigaste vägen är mer pengar till doktorandtjänster. När det gäller studenternas val ser vi nu en alldeles för långsam men dock en anpassning till sökandetrycket. De senaste åren har det ju stått klart för oss som har sett siffrorna att det har varit otroligt långa köer till vissa utbildningar. Den här processen för regeringen att anpassa sig till sökandebilden har varit alldeles för långsam. Det har varit plågsamt för högskolor och universitet att kämpa för att fylla platser som står tomma, och det har varit inte minst negativt för studenter som inte kommit in på de utbildningar som de efterfrågar. Även om utbildningsministern inte accepterar Folkpartiets hela princip om studenternas val skulle jag vara tacksam om han var beredd att diskutera en ökad anpassning till studenternas val i framtiden, jämfört med vad riksdag och regering har gjort de senaste åren. Annars är det väldigt svårt att i vårbudgeten utläsa vad regeringen egentligen satsar på. Det är besvärligt att genomskåda alla flyttningar och överföringar mellan konton. Men när bilden av högskolebudgeten så småningom klarnar ser man att det inte är så mycket nytt. Det finns inte några riktiga nysatsningar på forskning och utbildning, och kvalitetstänkandet saknas. Det är för lite pengar till forskarutbildningen, och det är för lite forskningsresurser som forskarvärlden själv får bestämma över. Studentpengen skrivs inte upp tillräckligt, och det drabbar humaniora värst. Slutsatsen blir att äntligen får humaniora lite mera pengar som följd av att så många platser står tomma, men det är synd att det ska ta så lång tid för regeringen att anpassa sig efter verkligheten.
Fru talman! Det är tydligt att Folkpartiet har släpats fram i högskolepolitiken under de senaste åren. Ingen mandatperiod kan jämföras med denna när det gäller nya, friska resurser till högre utbildning och forskning. Folkpartiet har sakta men säkert följt efter men har haft en i grunden ganska rörig högskolepolitik. Låt mig ge ytterligare ett exempel - Ulf Nilsson snuddade själv vid detta. Det gäller synen på forskningsrådens verksamhet. Plötsligt har Folkpartiet fått för sig att forskningsråd, styrda av forskarna själva, är ett slags politisk styrning, som ska avvecklas eller åtminstone minskas och pengarna föras över till högskolorna. Forskningsråd har vi haft i årtionden i Sverige, och de möter stor respekt i forskarvärlden. Våra internationella konkurrenter använder sig också av dem för att driva kvalitetsutvecklingen i forskningen. Nu vill man ta pengar från Vetenskapsrådet och föra över till högskolorna, för man har fått för sig att det är enda sättet att uttrycka akademisk frihet. Den ståndpunkten har inget som helst stöd i den akademiska världen, och den skulle ge en väldigt märklig konsekvens när det gäller att driva kvalitetsutvecklingen på våra högskolor. Forskningsråd, där forskarna bedömer varandras ansökningar, lägger kvalitetsribban och ser ut var internationella kvalitetsgränser går, är ju väldigt väsentliga för den fria akademin. De ska naturligtvis styras av forskarna själva, men de ska inte avlövas, såsom Folkpartiet vill. På ett antal punkter har Folkpartiet lyckats hitta några paroller, men bortom dem finns väldigt lite av genomtänkt struktur inom högskolepolitiken. Det gäller även dagens debattämne, frågan om humanioras ställning.

Fru talman! Ulf Nilsson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att underlätta för personer med akademisk examen att vidareutbilda sig till lärare. Låt mig inledningsvis konstatera att den bild av skolans lärarförsörjning som Ulf Nilsson tecknar med en stor andel icke behöriga lärare är otillfredsställande. Den kan dock inte enbart förklaras av hur många lärare vi utbildar eller av hur vi utbildar lärare. Erfarenhetsmässigt vet vi att ca 75 % av dem som utbildar sig till lärare börjar arbeta i skolan, vilket hänger samman med att personer med en lärarexamen även har en arbetsmarknad utanför skolan. Vilken sektor de examinerade lärarna väljer att arbeta inom beror på konjunktur, geografi, lön och andra arbetsvillkor. Regering och riksdag satsar årligen avsevärda belopp på utveckling av skolväsendet och barnomsorgen. Såväl projektinsatser som generella insatser genomförs i detta syfte. För utvecklingen av skolan och lärarnas allmänna villkor stärker regeringen det samarbete med parterna - Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Skolledarna samt Svenska Kommunförbundet - som kommer till uttryck i den s.k. avsiktsförklaringen. Med vårt decentraliserade skolsystem betyder givetvis det lokala partnerskapet i kommun och skola mycket för hur kvalitet, arbetsmiljö och andra villkor utvecklas. Ulf Nilsson har emellertid riktat sin interpellation till mig mot bakgrund av hur han uppfattar riksdagens beslut om den nya lärarutbildningen. Låt mig konstatera att Ulf Nilssons problembeskrivning vad gäller den nya lärarutbildningen inte stämmer. Inte heller stämmer påståendet att studievägen att komplettera en akademisk examen med det allmänna utbildningsområdet nödvändigtvis kräver ytterligare en termins studier jämfört med nuvarande ordning att komplettera sin examen med den praktisk-pedagogiska utbildningen. Missuppfattningen uppstår när Ulf Nilsson rakt av jämför den tidigare praktisk-pedagogiska utbildningen med det allmänna utbildningsområdet i den nya lärarutbildningens struktur. Det är för att tala klarspråk som att jämföra äpplen och päron. Det allmänna utbildningsområdet ska enligt propositionen om en förnyad lärarutbildning innehålla en stor andel tvärvetenskapliga ämnesstudier, kunskaper om barns och elevers livssituation och uppväxtvillkor m.m. En del av det allmänna utbildningsområdet ska dessutom vara verksamhetsförlagd. Låt mig konstatera att jag är helt överens med Ulf Nilsson om den stora betydelsen av den väg in i läraryrket som vi nu diskuterar. Det är oerhört betydelsefullt att den som har avlagt en grundläggande högskoleexamen och har djupa kunskaper i ämnen med relevans för skolan ska kunna bli lärare. I ovannämnda proposition uttrycktes detta så att det bör vara möjligt för studenter som har läst kurser som motsvarar lärarutbildningens inriktningar och specialiseringar att läsa det fristående allmänna utbildningsområdet som en fristående utbildning för att erhålla lärarexamen. Även för den nuvarande studievägen via praktiskpedagogisk utbildning krävs att tidigare akademiska studier följer en viss struktur. Vi är förmodligen överens om att också i den nya utbildningen ska lärarkandidatens ämnesstudier vara relevanta för skolans undervisning. För den nya lärarutbildningen ankommer det på det lärosäte som antar studenter till det allmänna utbildningsområdet att bedöma den sökandes tidigare studier och erfarenheter för att därigenom avgöra hur mycket en student behöver komplettera för att erhålla lärarexamen. Det kan för vissa studenter innebära en förlängning jämfört med nu, men detta beror helt på den enskilda studentens tidigare studier och hur de ansluter till målen för lärarexamen. Hur praxis kommer att utvecklas på detta område är högskolornas sak att avgöra. Jag är övertygad om att våra högskolor är väl skickade att, enligt målbeskrivningen för lärarexamen i högskoleförordningen, bedöma och tillgodoräkna studenternas tidigare studier och erfarenheter också för det allmänna utbildningsområdet. Högskoleverket ska inom ramen för sitt tillsynsuppdrag följa högskolornas genomförande av lärarutbildningsreformen, och regeringen avser att genomföra en total och omfattande utvärdering inom tre år. I detta sammanhang kommer tillämpningen av möjligheten att skaffa sig en lärarexamen genom att komplettera en tidigare högskoleutbildning givetvis att uppmärksammas.
Fru talman! Jag tackar utbildningsministern så mycket för svaret. Även om jag tycker att det finns några obesvarade frågor konstaterar jag att utbildningsministern anser att det är viktigt att människor med akademisk ämnesutbildning får bra möjligheter att vidareutbilda sig till lärare. Men själva huvudfrågan - om de som har akademisk examen nu ska behöva komplettera med tre terminer i stället för två som hittills - tycker jag att utbildningsministern kringgår. Jag förstår inte heller riktigt vad han menar med att jag jämför äpplen och päron. Min fråga är mycket enkel. Kommer det att vara möjligt för en student med ämnesbehörighet från högskolan att komplettera med två terminers lärarutbildning, eller anser utbildningsministern att det nya s.k. allmänna utbildningsområdet på tre terminer i lärarutbildningen är så viktigt för kompetensen att alla måste läsa det komplett? Sedan jag ställde min interpellation har ny statistik om lärarbristen kommit. Framför allt saknas det utbildade lärare. Skolverkets jämförelsetal visar en kraftig minskning av antalet utbildade lärare. Lärarförbundet har nyligen analyserat siffrorna och konstaterar att det saknas utbildade lärare till 19 515 heltidstjänster i landet när det gäller grund och gymnasieskolor. Jämfört med förra året har antalet obehöriga lärare ökat med nära 5 300 heltidstjänster. I 90 % av landets kommuner har andelen lärare med riktig utbildning minskat, och det är eleverna som drabbas av bristen på lärare. Det är svårt att vara lärare. En lärare ska både kunna sitt ämne och kunna inspirera och vägleda eleverna. Utan en kunnig och pedagogisk lärare blir skolan tråkig. Det är mycket som talar för att en av många andra orsaker till alla avhopp i gymnasieskolan är att det saknas utbildade lärare. Det finns naturligtvis mycket som skulle behöva förbättras om fler ska vilja bli lärare: lön, status och karriärmöjligheter. Men i dag diskuterar vi den grupp studenter som efter avslutad ämnesexamen väljer att fortbilda sig till lärare. Jag tycker att dessa studenter är en tillgång, eftersom de är välutbildade i sina ämnen och eftersom de är motiverade. Men enligt den nya lärarutbildningen måste dessa studenter ta en termins studiemedel till för att bli lärare. Detta i kombination med att dispensmöjligheterna för förlängt studiemedel blivit sämre kan vara det som avgör att en student väljer bort lärarutbildningen. Fru talman! Utbildningsministern säger att den nya utbildningen för vissa studenter kan innebära en förlängning av utbildningen. Är det inte i verkligheten samtliga studenter som avlagt en traditionell ämnesexamen som får förlängd utbildning? Utbildningsministern säger också att lärarhögskolorna själva ska få bestämma hur lång tid en akademiker ska behöva komplettera. Jag förstår inte riktigt vad han menar. Det s.k. allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen omfattar ju enligt riksdagsbeslut 60 poäng - tre terminer. Om beslutet inte rivs upp måste alltid t.ex. en filosofie magister i svenska och engelska läsa tre terminer för att bli lärare i motsats till två, som i dag. Om utbildningsministern verkligen menar att det ska gå att komplettera på kortare tid skulle jag vilja veta hur det ska gå till. Kommer det någon ny förordning om dispensmöjligheter från Utbildningsdepartementet?
Fru talman! Vi är väl alla överens om att vi behöver väldigt många nya välutbildade lärare framöver. När man läser utbildningsministerns svar på Ulf Nilssons interpellation framgår det inte riktigt tydligt att det är ett jättestort behov av nya lärare. Vi har, som Ulf Nilsson påpekade här, en lärarbrist i dag. Många är obehöriga. Det finns alltså egentligen ingen ljusning framöver ens om man fyller kvoterna under de kommande åren på lärarhögskolorna. Det gör man tyvärr inte. Så säger utbildningsministern att ungefär 75 % av dem som utbildar sig till lärare också blir lärare i skolan. 25 % ägnar sig åt någonting annat. Det gör att det är viktigt att andra yrkeskategorier med en bra ämnesutbildning också blir lärare. Det är vi också överens om. Det kan vara ingenjörer - civilingenjörer eller högskoleingenjörer. Det kan vara officerare. Det finns ett särskilt projekt för officerare som blivande lärare. Det kan vara naturvetare i stort, men också humanister, samhällsvetare och språkpersoner som har en bra utbildning i moderna språk, t.ex. Då måste jag upprepa Ulf Nilssons fråga. När jag lyssnade till utbildningsministerns svar tyckte jag inte att det framgick klart. Det är väl så att alla måste ha tre terminers praktisk pedagogisk utbildning för att bli behöriga lärare? Även den som har en mycket kvalificerad akademisk utbildning måste väl gå dessa tre terminer för att bli behörig lärare? Det blir en termin extra jämfört med hur det har varit förut. Jag funderar också på att det är många akademiker som i sin utbildning redan har en ganska bra pedagogisk utbildning. I officersutbildningen ligger ganska många månader av pedagogisk utbildning. Det finns en del civilingenjörsutbildningar som också innehåller en hel del pedagogisk utbildning, och det finns säkert en hel del andra också. I teologiutbildningen - prästutbildningen - ingår t.ex. väldigt mycket pedagogik. Ska även de tvingas gå tre terminer? Jag tror att det blir väldigt många som säger att det blir för mycket. Vi orkar inte med, och vi har inte råd med ytterligare tre terminers utbildning för att bli lärare. De kan ha prövat på läraryrket och visat sig vara mycket framgångsrika lärare, och de tycker om att jobba som lärare. Då är min fråga: Är det verkligen så, generellt, att alla, oavsett vilken akademisk utbildning de har, om den inte omfattar tre års praktisk pedagogisk utbildning, måste gå de här tre terminerna?
Fru talman! Låt mig börja med att instämma i Lars Hjerténs påpekande om att vi har ett jättebehov av lärare i framtiden. Det är också en europeisk diskussion som växer i omfattning. Hur möter vi den jättestora efterfrågan, som vi kommer att ha på människor som vill välja läraryrket? Vi har en åldrande lärarkår i Sverige, liksom i övriga Europa, och det är en jätteutmaning att attrahera och rekrytera fler till läraryrket. Därför är det ju en bra och positiv grundläggande utgångspunkt att intresset för att bli lärare är mycket stort. Det är en utbildning som har många fler sökande än vad den har platser. Det stora dilemmat handlar ju här, liksom på andra områden, om intresset för naturvetenskap och teknik, och om att ha den inriktningen som lärare. Låt mig som en parentes uttrycka att man med Ulf Nilssons sätt att se på högskolan inte heller där ska anstränga sig för att attrahera människor till naturvetenskap och teknik, utan vi ska låta det enskilda valet vara den enda faktorn bakom utbyggnaden av högskolan. Det är ett praktiskt exempel på hur viktigt det är att också kunna kraftsamla kring områden där det finns ett samhälleligt behov. Det finns ett stort behov av lärare och ett stort intresse för att bli lärare. Därför har vi också nu reformerat lärarutbildningen till hösten. Det är en lärarutbildning som ju får en mycket starkare vetenskaplig grund och mycket större forskningsresurser kopplade till sig. Det är en lärarutbildning som för första gången faktiskt blir en fullvärdig högskoleutbildning. Efter en genomgången lärarutbildning har man rätt och möjlighet att gå vidare till forskarutbildning, vilket gör att vi också kommer att få en möjlighet att få fler disputerade ute i våra skolor. Det kan gärna vara lärare som kan kombinera en lärartjänst i en kommunal skola med att forska på deltid. Det skulle vara ett fint inslag när det gäller att utveckla våra skolor. Det är en mycket stark reform också när det gäller att ge alla lärare en möjlighet att få insikter i barns och ungdomars utveckling och i pedagogik och specialpedagogik. Där finns det nya landvinningar som det är viktigt att alla våra lärare känner till. Det är en lärarutbildning som faktiskt tar hänsyn till att skolan ser annorlunda ut i dag än vad den gjorde för några decennier sedan. Gymnasieskolan tar i dag emot alla våra ungdomar, och alla våra lärare i gymnasieskolan måste vara bättre förberedda på den typ av skola som nu växer fram i Sverige och i hela Europa. Gymnasieutbildningen är en normal utbildningsform för alla våra ungdomar. När det gäller det allmänna utbildningsområdet är det en del i en kärna i den nya lärarutbildningen som alla framtida lärare bör ha. Det handlar just om dessa insikter om pedagogik och specialpedagogik, om barns och ungdomars utveckling och om andra väldigt väsentliga områden men också om tvärvetenskapliga ämnesstudier. Det allmänna utbildningsområdet är tre terminer. Men Ulf Nilsson och Lars Hjertén vet ju att det i högskolan också finns en möjlighet till tillgodoräknande. Det gäller på alla våra högskoleutbildningar. Högskolan har själv möjligheten att göra en bedömning av om någon har fått den här kunskapen via andra kurser eller via andra erfarenheter. Det är därför som jag i mitt svar pekar på att det naturligtvis kommer att finnas studenter som har tagit sig en akademisk grundexamen genom att gå någon annan väg. De kommer till lärarutbildningen, och man kan göra bedömningen att han eller hon har skaffat sig kunskaper i delar av det allmänna utbildningsområdet. Det kommer att finnas sådana exempel; det är jag övertygad om. Men det som andas bakom er diskussion kring lärarutbildningen är att det är så förfärligt enkelt att vara lärare i dag att det räcker med att man har tagit en akademisk grundexamen med någon speciell inriktning. Man behöver inte så mycket annan kunskap och så mycket annan duvning för att bli en god lärare. Det återkommer jag till i min nästa replik för det är ett sätt att se på lärarrollen som finns i högskolan men som inte bör finnas, tycker jag, i grund och gymnasieskolan.
Fru talman! Utbildningsministern säger att det är viktigt att rekrytera många nya studenter till lärarutbildningarna. Det kan man ju, inte minst med anledning av de siffror som jag nämnde i det förra anförandet, verkligen hålla med om. Hur attraherar man då människor att välja vissa studieinriktningar samtidigt som man låter studenterna välja fritt? Jo, man kan få elever intresserade av naturvetenskap och teknik genom att satsa på roligare och bättre undervisning i grundskolan. Lönerna är viktiga. Karriärvägarna är viktiga. Men fortfarande kvarstår det faktum att omotiverade studenter som måste läsa på sitt andrahands eller tredjehandsval lyckas sämre och hoppar ofta av. Därför måste ändå huvudmålet för oss vara att få människor att frivilligt välja utbildningen och att stimulera dem att göra det. Vid den förra lärarutbildningsreformen för åtta, tio år sedan - jag minns inte riktigt - var ju tanken att en student måste bestämma sig för lärarutbildningen från början och att det inte skulle finnas någon anpassad utbildning för människor med ämnesexamen från högskolan. Folkpartiet var emot den utbildningen, och den borgerliga regeringen genomförde sedan en alternativ lärarutbildning som har gällt fram till i dag. Det blev möjligt att komplettera på två terminer efter avslutad högskoleexamen. Det visade sig snart att alltfler studerande valde just denna utbildning. På de flesta lärarhögskolorna har över hälften av de blivande gymnasielärarna gått just denna utbildning efter att först ha läst sin ämnesexamen på högskolan. Jag tror att man ska vara mycket försiktig med att värdera ned de ämneskunskaper som är en förutsättning för en bra lärare. Jag tror också att man ska vara mycket försiktig med att avskilja traditionell akademisk utbildning från lärarutbildning. Jag tror tvärtom att det ligger ett stort värde i att en människa som fångats av ett ämne upptäcker att det kan vara roligt att undervisa i det.

Det finns ingen möjlighet till komprimering för de har ju inte läst det som ingår i det allmänna utbildningsblocket. Bara för klarhetens skull undrar jag: Är det rätt tolkat av mig, utbildningsministern, att en som har en fil. mag. i engelska och svenska och som inte har läst pedagogik på högskolan i fortsättningen kommer att få läsa 60 poäng, det allmänna utbildningsblocket? Det finns alltså ingen form av komprimering eller möjlighet att göra det här snabbare.
Fru talman! Att det skulle vara förfärligt enkelt att vara lärare kan jag inte hålla med om. Jag har ganska lång erfarenhet av att vara lärare. Ofta är det mycket svårt att vara lärare, och jag tror att utbildningsministern, jag och Ulf Nilsson är överens om det. Därför behövs det en mycket bra utbildning för en lärare. Det är inte säkert att den här nya utbildningen, som sjösätts den 1 juli, motsvarar de krav som samhället, allmänheten och eleverna ställer på en bra lärare. Vi får se om några år hur det här tar sig ut. Jag tycker också att den lilla öppning som utbildningsministern ändå gav är viktig, att högskolorna kan bedöma den utbildning och den praktik som en lärarkandidat har och att man eventuellt inte behöver gå de här tre terminerna. Det kan, som sagt, ligga i utbildningen. Det kan ligga i praktiken också, gissar jag. Man har kanske tjänstgjort som lärare i fem, tio år och har en väldigt god pedagogisk erfarenhet. Däremot tror jag att det är mycket viktigt för alla lärare att de får en bra fortbildning, därför att det händer mycket inom skolans värld. Det händer mycket inom samhället. Den lärarutbildning som man fick för 20 år sedan kanske inte alls motsvarar de krav som ställs på en lärare i dag. Där har kommunerna missat väldigt mycket. Den fortbildning som de har gett har varit undermålig, måste jag tyvärr säga, på många håll. Jag tror att man ska kräva en fortbildning vart femte år eller något sådant för tjänstgörande lärare. Jag ska bara avsluta med att säga att vi inom folkhögskolan har prövat distansutbildning av lärare. Det är inte alls dumt. Lärare som tjänstgör och som kanske har arbetat i fem, tio år kan då studera delvis i Linköping, där lärarutbildningen ligger för folkhögskolelärare, och delvis på den skola där de tjänstgör. Det är mycket lättare för en familjeförsörjare, t.ex., att gå en sådan utbildning. Den är inte på något sätt mindre omfattande när det gäller poäng eller något sådant. Den tar i stället lite längre tid.
Fru talman! Jag håller med om det mesta som Lars Hjertén säger i sitt inlägg, som tyder på insikt om både lärarutbildningen och lärarens vardag. Det är ett avancerat jobb med mycket stora krav från elever och från omvärld. Det är också ett jobb med behov av fördjupning av kunskaper - naturligtvis i ämnen av traditionell art, men också i insikter om pedagogik, specialpedagogik och barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det tror jag är väldigt väsentligt. Lars Hjertén har också förstått hur systemet fungerar i högskolan när det gäller tillgodoräknande. Jag räknar med, precis som Lars Hjertén säger, att lärarstudenter som ansöker om den komplettering som behövs för att bli fullvärdig lärare kommer att kunna åberopa tidigare erfarenheter. Jag hoppas också att högskolorna verkligen tar väl vara på sådana erfarenheter, t.ex. att man tidigare har varit ute och arbetat i skolorna och har god pedagogisk erfarenhet. Vi vet också att högskolorna själva hanterar detta. Jag menar att de bör bli generösare i den bedömningen, men det är upp till deras professionella bedömning. Vi har haft en väldigt bred enighet om reformeringen av lärarutbildningen. Det var en enig utredning som lade fram en beskrivning av en ny lärarutbildning. Folkpartiet ställde upp på den till fullo. Sedan faxade Björklund i Stadshuset till Nilsson i riksdagen och talade om var skåpet skulle stå, och plötsligt var Folkpartiet inte längre med. Det liknar den historia vi var med om när det gällde forskarutbildningsreformen, som vi nyss diskuterade. Även där var Folkpartiet med men ändrade sedan uppfattning. Denna vinglighet i utbildningspolitiken beror på ett desperat sökande efter profilfrågor, och det förstår jag att man ägnar sig åt. Det är politikens villkor när man balanserar på 4-procentsspärren. Men det är inte bra för den utbildningspolitiska diskussionen. Vi ska nu sjösätta en lärarutbildningsreform. Den ska utvärderas om ett antal år. Låt oss ta vara på de erfarenheter vi får av den reformen. Självklart, Ulf Nilsson, ska det vara en frivillig verksamhet att välja utbildning. Jag tror inte att det finns någon i denna kammare som vill tvinga på vare sig unga eller gamla någon utbildning. Men riksdagen måste också kunna visa sina intentioner. Om man ser att det finns brister inom vissa områden måste man kunna ge impulser till utbyggnad inom sådana områden. Då har vi att väga studenternas val, som i grunden är mycket viktigt, mot samhällets krav och samhällets behov. Det gäller att hitta en rimlig avvägning här - inte tro att de enklaste ideologiska formlerna fungerar i utbildningspolitiken. Jag tror t.ex. att förskolan kan göra mycket för att stimulera våra barn till intresse för naturvetenskap och teknik. Jag hoppas att den förlängning som nu sker av förskollärarutbildningen innebär att fler blivande förskollärare också skaffar sig de grundläggande kunskaper som krävs för att kunna stimulera det naturliga intresse som finns hos de små barnen. Jag tror vidare att den valfrihet som finns inbyggd i den nya lärarutbildningen kommer att göra det möjligt att finna nya ämneskombinationer som kan locka många av dem som nu vill bli lärare att också skaffa sig kunskaper på områden där de först inte tänkt att de skulle specialisera sig. Jag ser det som väldigt viktigt att skolan får lärare från många olika bakgrunder - naturligtvis de som har gått igenom en lärarutbildning från början till slut, men också lärare som först har skaffat sig en akademisk grundexamen och sedan kompletterat med de grundläggande kunskaper man bör ha för att vara en god lärare. Naturligtvis måste man i lärarlaget också kunna ha lärare som inte har den formella behörigheten men som i ett lärarlag, tillsammans med formellt behöriga lärare, kan göra en alldeles storartad lärarinsats där man tillsammans ser till att stötta varandra.
Fru talman! Utbildningsministerns beskrivning av beslutsprocessen i Folkpartiet stämmer inte med verkligheten. Tvärtom har Folkpartiet varit konsekvent under hela 90-talet med att betona ämneskunskaper i lärarutbildningen, liksom akademisk anknytning och högskoleanknytning. Sedan är det smickrande att utbildningsministern framställer Folkpartiet som den enda motståndaren till lärarutbildningen. I ärlighetens namn var det faktiskt ett parti till, nämligen Moderaterna, plus några övriga enskilda riksdagsledamöter, som också sade nej till lärarutbildningen, eller i alla fall avstod från att rösta. Men det är smickrande att utbildningsministern har uppfattat vår kritik så hårt att han glömmer att det också fanns andra kritiker. När det gäller ämneskunskaperna varnade ju vi för att de skulle minska i den nya lärarutbildningen. Om det i dag behövs en termin till för att komplettera en traditionell ämnesexamen där det tidigare räckte med två terminer är ju detta faktiskt rent matematiskt ett bevis för att det i den nya lärarutbildningen åtminstone blir en termin mindre med traditionella ämnesstudier. Jag välkomnar alla dispensvägar och möjligheter att underlätta för välutbildade akademiker att bli lärare som Thomas Östros nämner här. Jag tycker dock att det allra bästa hade varit om vi hade fått en anpassad utbildning för framför allt ämneslärare, en liknande utbildning som vi har i dag och som - jag upprepar det, fru talman - de allra flesta lärarstudenterna väljer. Vi får inte glömma det. De flesta lärarstudenterna i dag läser först in en examen på högskolan och väljer sedan att vidareutbilda sig till lärare. Jag tycker att de ska få fortsätta att läsa på det sättet.
Fru talman! Vi har alla tre debattörer här en bakgrund i akademin. Det finns i akademin ett synsätt på läraren som jag inte alls tycker är anpassat till de krav som finns på lärare i förskola, grundskola och gymnasieskola. Det synsättet säger - och det gäller i allra högsta grad i vår högskola - att man automatiskt är en god lärare om man är en god forskare och har en god kunskap om sitt ämne. Det är en förutsättning att ha en god kunskap om sitt ämne, men det är inte ett tillräckligt villkor för att vara en god lärare. Man behöver också grundläggande kunskaper i hur man ska förmedla denna kunskap, hur man ska stimulera elevers lärande och hur man ska förbereda dem på ett livslångt lärande. Det är denna syn som jag tror spökar hos Ulf Nilsson när han vill nedvärdera yrkeskunskaperna hos en lärare i dag. Det skulle inte behövas så mycket, utan man andas att redan de här två terminerna verkar vara fullt tillräckligt. Men i praktiken har ju den i dag gällande tvåterminers praktisk-pedagogiska utbildningen t.ex. i Uppsala förlängts till tre terminer. Man gör nämligen den bedömningen att det behövs för att lärarstudenterna ska kunna bli goda lärare. Den bedömningen har professionen, akademin, gjort. Därmed blir Ulf Nilssons argumentation väldigt underlig. Jag ser också att det finns väldigt intressanta möjligheter att stimulera de lärare som i dag är obehöriga, som jobbar och gör ett bra arbete ute på våra skolor, att på deltid - kanske på distans, som Lars Hjertén nämner - fortsätta sin utbildning för att skaffa sig behörighet. Det arbetet har vi påbörjat genom SÄL projektet och genom att Skolverket nu också får en tydligare roll med resurser till att stimulera den typen av vidareutbildning. Jag tror dessutom att den nya lärarutbildningen kan hjälpa även lärare som har full behörighet till det som Lars Hjertén pekar på vikten av, nämligen fortoch vidareutbildning under hela sitt yrkesliv.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat om jag är beredd att föreslå förändringar som innebär att de teologiska högskolorna i Stockholm, Uppsala och Örebro får de allmänna ekonomiska villkor som gäller för högskoleutbildning i allmänhet. Han har vidare frågat mig om jag är beredd att tillförsäkra rättvisa och liknande statsbidrag även för de frikyrkliga teologiska högskolorna i Sverige och ge ett tillräckligt utrymme för antalet årsstudieplatser för att rimlig tillväxt kan ske vid dessa högskolor. År 1993 godkände regeringen avtal mellan staten och huvudmännen för Teologiska Högskolan, Stockholm, Örebro Missionsskola respektive Johannelunds teologiska högskola. Samtidigt fick dessa tre s.k. Stockholm, har senare fått tillstånd att utfärda kandidatexamen i teologi. När en enskild utbildningsanordnare får tillstånd att utfärda en examen innebär detta inte att det automatiskt ger rätt till statsbidrag. De medel som fördelas till enskilda utbildningsanordnare är att betrakta som bidrag till de utbildningar som anges i regleringsbrevet. fr.o.m. hösten 2000 har dessa utbildningsanordnare tillförts ytterligare resurser, sammantaget motsvarande 25 utbildningsplatser inom det teologiska området och därutöver motsvarande 50 utbildningsplatser med inriktning mot mänskliga rättigheter och demokratifrågor till Teologiska Högskolan, Stockholm. Vid flera tillfällen har de tre utbildningsanordnarna ansökt om utökade resurser och omförhandling av avtalen från 1993. I maj 2000 fattade regeringen beslut om avslag på begäran om omförhandling av avtalen för samtliga tre. I avtalen anges att om avtalet inte sägs upp av någon part minst två år före avtalstidens utgång förlängs avtalet för varje gång med fem år. Avtalen förlängdes alltså 1998 och gäller nu t.o.m. Jag har tidigare i svaret på en riksdagsfråga med liknande innehåll sagt att regeringen inför budgetpropositionen för 2000 vägde dessa önskemål om ytterligare resurser till de tre aktuella utbildningsanordnarna mot att den statliga högskolan är statens primära ansvar, men också mot ansökningar från andra enskilda utbildningsanordnare inom ett antal olika områden. Inför arbetet med budgetpropositionen 2002 är läget detsamma. Fördelningen av nya resurser har inte som primärt syfte att ge enskilda utbildningsanordnare samma villkor som gäller för den statliga högskolan. Jag har tidigare sagt att de bedömningar som ligger bakom fördelningen av nya resurser till högskolan görs utifrån utbildningsbehoven i samhället som helhet. Detta är en viktig princip som jag vidhåller inför kommande budgetarbete. Jag håller givetvis med om att satsningen på humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi är helt nödvändig. Däremot är det inte möjligt att redan nu föregripa regeringens förslag till närmare fördelning av kommande tillskott av resurser för högskoleutbildning.
Fru talman! När jag nu tackar statsrådet för svaret är det i formell mening och enligt den etikett som riksdagsarbetet bjuder. På mina frågor om regeringen är beredd att till de teologiska utbildningarna på våra nyaste högskolor ge rättvisa statsbidrag och se till att de också har utrymme för en rimlig tillväxt blir det hårda svaret nej. Jag är besviken därför att dessa tre unga högskolor, med knappt tio år på nacken och med förhållandevis "fattiga" huvudmän, men med en hög ambition att höja kvaliteten och att tillförsäkra god kunskap, hålls mycket kort och kyligt av statsmakten. Det är en avslöjande hållning som jag inte tycker är värdig en regering som säger sig vara både reforminriktad och ha ambitionen att satsa på "humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi". Men efter denna deklaration kryper statsrådet bakom den slitna formuleringen att "det inte är möjligt att redan nu föregripa regeringens förslag". Jag tycker att det ekar bedövande tomt. Jag hoppas att utbildningsministern ändå kan ge några principiella synpunkter på sin avsikt att hantera fristående högskolors legitima behov av statsmedel, medel som i andra sammanhang, med andra utbildningsanordnare inte ifrågasätts. Att nu huka bakom den skyddsmur som är uppbyggd av formella hinder genom att "inte nu föregripa" inger knappast respekt. Regeringen och framför allt utbildningsministern har varit både tydlig och ivrig när det gällt att tala om de stora resurser som ska tillföras inom humaniora och samhällsvetenskap. Visserligen har den anslagsposten naggats rejält då det gällt att kompensera tidigare indragningar. Vad vi här talar om är ju inte hundratals miljoner utan möjligen en handfull miljoner kronor för tre nya men ambitiösa högskolor som har fått vetenskaplig respekt och dessutom tett sig intressanta för många studenter från skilda miljöer och trosriktningar. Utbildningsministern säger i svaret att dåvarande regering 1993 godkände de avtal som nu gäller mellan staten och huvudmannaföreträdarna på de tre teologiska högskolor som vi nu talar om. Svaret redogör också för att de har fått tillstånd att utfärda högskoleexamen i teologi och att en av dem, THS i Stockholm, har fått tillstånd att utfärda kandidatexamen i teologi. Jag har alltså i min interpellation pekat på att det är en mycket kvalificerad utbildning som bjuds och som jag sade ett spännande utbud såväl vetenskapligt som pedagogiskt. Man har också haft en hög lärartäthet, något som andra högskolor och universitet nu bittert klagar över att deras statsbidrag inte räcker till, då man fått glesa ut de undervisande befattningarna på grund av medelsbrist. Det man skulle behöva här är egentligen några mycket elementära saker, föga kostsamma, t.ex. fullt lokalstöd för eftersläpande platser. Det rör sig kanske om ett par tre hundra. Att man fick täckning för nya platser till ungefär det man presterar realt. Det kanske också är ett par hundra platser. Och att man får samma uppräkning som ställs i utsikt för övriga teologiska, humanistiska, samhällsvetenskapliga och juridiska utbildningar, 6-8 % eller vad det kan vara. Det vore rimligt att sådana önskemål kunde tillgodoses. Även om vi, fru talman, inte ska kräva någon förhandlingsposition här i kammaren, skulle det vara ganska intressant om utbildningsministern kunde lätta lite på de funderingar som jag tror att han rimligtvis efter flera års debatt har i den här frågan.
Fru talman! Den här frågan har vi haft uppe i utbildningsutskottet, och vi har en gemensam reservation från de borgerliga partierna till förmån för bl.a. de här högskolorna. Där är Moderaterna och Folkpartiet överens, precis som i den förra frågan, får jag väl tillägga för säkerhets skull. Det var 1993 som den borgerliga regeringen godkände ett avtal mellan de här tre högskolorna och staten. Det var samtidigt som vi fick två fristående stiftelsehögskolor, Chalmers och Jönköpings högskolor. Jag har i en tidigare debatt med utbildningsministern fått löftet att regeringen inte har några som helst planer på att ändra på det förhållandet. Det tycker jag är bra. Jag bor mycket nära Jönköpings högskola och känner såväl lärare som forskare - många är både lärare och forskare - och elever liksom även människor ur högskolans styrelse som är mycket nöjda, inte minst med stiftelseformen. Man tycker att man har en större frihet att bedriva sin verksamhet. Sedan säger utbildningsministern att det är utbildningsbehoven i samhället som ska styra fördelningen av nya resurser. Det håller jag med om. Om det är så att utbildningsbehoven bäst tillgodoses av en högskola som inte är statlig är det väl rimligt att man ger den högskolan ungefär samma villkor som en statlig högskola; om det är som utbildningsministern säger att det är utbildningsbehoven som ska styra. Jag har tittat närmare på en annan högskola, som inte nämns här, nämligen Ersta Sköndal, som jag har mycket stor respekt för. Man har fått möjlighet att utfärda magisterexamen i socialt arbete och även i omvårdnad. Man finns med i värdegrundsprojektet, som man bedriver tillsammans med en statlig högskola under tre år. Man har när det gäller socionomutbildningen fått bra betyg i jämförelsen mellan olika socionomutbildningar i Sverige, som generellt sett fått ganska mycket kritik. Men Ersta Sköndals socionomutbildning klarade sig bra i den utvärderingen. I höstas startade man en speciell samordnad sjuksköterske och socionomutbildning som är unik i landet. Med hänsyn till det behov som finns av välutbildad personal i äldreomsorgen framöver är det nytänkandet alldeles utmärkt. Det höjer också yrkets status. Det ger en bred kunskap, och man kan också gå vidare inom forskningen med den grundutbildningen. Vi vet ju att det behövs väldigt mycket kvalificerad personal inom äldreomsorgen framöver. Det är bara att titta på den demografiska situationen i Sverige nu och 10-20 år framåt i tiden. Jag vill nog påstå att en sådan här fri högskola på något vis har lite lättare att tänka i nya banor. Det var där man startade den samordnade sjuksköterske och socionomutbildningen som alltså är mycket populär och som redan har rönt stor uppmärksamhet, både i Sverige och i andra länder. Därför skulle jag vilja efterfråga lite mer generositet från utbildningsministerns sida mot högskolor som inte nödvändigtvis drivs av staten.
Fru talman! Elver Jonsson tar upp en fråga som vi har diskuterat tidigare. Det är klart att det inte är riktigt mitt privilegium att innan budgetarbetet är klart kunna säga att så här kommer det att bli eller så här kommer det inte att bli på enskilda områden. Budgetarbetet är ett ganska strävsamt arbete, där vi till syvende och sist blir tvungna att försöka väga olika önskemål mot varandra. Jag har klart deklarerat att frågan om de fristående teologiska utbildningarna finns med i våra överväganden. Men i det här läget kan jag inte ge ett mer bestämt besked än att vi naturligtvis känner ett engagemang för de här högskolorna och är beredda att titta över om det från statens sida går att bidra ytterligare till den fina utbildning som de faktiskt bedriver. Jag tycker att vi i regeringen har visat i praktisk politik att vi inte är omöjliga att resonera med. Vi har byggt ut 25 utbildningsplatser i teologi och 50 utbildningsplatser i mänskliga rättigheter, riktade just mot dessa fristående högskolor. Lars Hjertén tar upp den mycket intressanta samordnade socionom och sjuksköterskeutbildningen vid Ersta Sköndal, och den utbildningen har gjorts möjlig genom regeringens engagemang att också se till att 50 platser har fördelats till Ersta Sköndal. Det engagemang som Lars Hjertén känner delas av regeringen. Det betyder inte att jag tycker att de statliga högskolorna ska gå den väg Lars Hjertén vill, nämligen att privatisera på bred front. Det vore djupt olyckligt. Men jag har inga ideologiska betänkligheter mot de fristående teologiska högskolorna. Jag tycker att de gör ett värdefullt och viktigt arbete. Jag lovar att i budgetarbetet med engagemang och intresse se om det går att göra någonting ytterligare utöver det vi redan har gjort för att stötta deras verksamhet.
Fru talman! När utbildningsministern släppte manuskriptet blev det betydligt bättre. Jag uppskattar det han har sagt om att detta finns med i tankegångarna - att regeringen inte är omöjlig. Jag tar inte detta som ett konkret bud, men visst är det en öppning. När det gäller försiktigheten att inte föregripa budgetarbetet finns det väl en del att ta till oss av inför vårpropositionen. Det lär inte ha funnits någonting som har kunnat överraskat, bortsett från det som överraskade finansministern på promenaden hit. Min poäng gäller vad statsmakten har gjort historiskt sett. Det verkar som om den socialdemokratiska regeringen är på väg att tänka om. Jag uppskattar den deklaration som gavs nyss. Tidigare ansåg man inte att detta var ett gott komplement till de tre äldre teologiska fakulteterna. Det har ganska snabbt utvecklats ett ömsesidigt och fruktbart utbyte som stimulerar hela undervisningen, både humandebatten och den teologiska debatten. Jag har antytt att det finns mycket kvalificerade lärare som också har präglat både pedagogiskt och vetenskapligt det spännande utbud som finns på de skolor jag har aktualiserat. Det är inte heller okänt för utbildningsministern att THS i Stockholm har en stor grupp lärare som har doktorerat, vilket innebär att undervisningen ges med en sådan behörighet som är relativt ovanlig för studenter på grundkursen. Ofta får ju högskolestudenter så att säga nöja sig med både doktorander och andra lärarkrafter med klart lägre utbildning än den som har en doktorsexamen. Fru talman! Utifrån liberala utgångspunkter vill jag hävda att det är orimligt att staten förutsätter att allmänna och öppna högskolor ska finansieras med medel som till stor del utgörs av frivilliga bidrag från huvudmännens organisationer och dess medlemmar. Det bör upprepas att det handlar om att många människor i dessa huvudmannaorganisationer - i många fall med mycket små ekonomiska omständigheter - med fullt ut skattade pengar ska vara med och finansiera en högskoleutbildning vars kvalitet och nivå är påbjuden av statsmakten själv. En sådan "offervilja" förväntas inte i samhället från andra fristående högskolor. Det må sedan vara kommuner, industrier eller banker som ingår i huvudmannaskapet. Därför blir frågan rentav ideologisk med tanke på att utbildningsministern har en partipolitisk roll som chefsideolog inom partiet. När man nu skriver på ett nytt partiprogram skulle det vara intressant med några tankar som tangerar ämnesområdet om hur ordet "folkrörelse" definieras. Det kan möjligen, fru talman, anses förmätet av en enkel parlamentariker från oppositionen att efterlysa regeringspartiets innersta tankar och närmast kräva att med statsmannaord föregripa kommande förslag. Frågan är ändå berättigad med tanke på praktiska och politiska konsekvenser också i ett framtida kunskapssamhälle. Till sist går jag åter till det aktuella svaret. Utbildningsministern nämner att i samband med de resurser som har tillförts ska man lägga märke till att det i allt väsentligt rör sig om utbildningsplatser som har ett mycket allmänt innehåll. Det är riktigt. Men det indikerar den bredd som dessa teologiska högskolor har fått medel till, dvs. kurser som rör frågor om mänskliga rättigheter och demokrati.
Fru talman! Utbildningsministern säger att han inte kan gå med på vad moderaterna och jag förespråkar om en privatisering på bred front inom högskolan i Sverige. Det skulle ha varit sensationellt om utbildningsministern hade sagt något annat från talarstolen. Jag vill inte heller privatisera på bred front så att alla högskolor blir privata. Däremot talar vi här om högskolor som redan är privata och att de ska få drägliga villkor att leva vidare. Jag uppskattar då att utbildningsministern ändå har uttryckt sig positivt om t.ex. Ersta Sköndal. Han kommer att bedöma bidragen till de teologiska högskolorna vid en kommande budgetberedning. Det ser jag som en positiv öppning. Det kommer att finnas ett tryck framöver på olika huvudmän för högskolor, som det i dag finns ett tryck på olika huvudmän för ungdomsskolans olika grundskolor och gymnasieskolor. Vi talar här om folkrörelser, ideella organisationer och andra huvudmän. Inom ungdomsskolan finns det många som i dag vill bedriva verksamhet utanför den kommunala hierarkin. 485 ansökningar kom in till den 1 april i år om att starta nya fristående skolor. Ungefär hälften gällde grundskolor, knappt hälften gällde gymnasieskolor. Om det blir möjligt genom Skolverkets beslut är det på gång att starta t.ex. sex skolor med gymnasieutbildning i hälso och sjukvård. Det är ont om elever som söker till omvårdnadsprogrammet, dvs. de som sedan ska bli sjuksköterskor och arbeta inom t.ex. äldreomsorg. Det är väldigt bra att det finns gymnasieskolor som vill satsa på just den utbildningen. Det gäller också distansutbildningar inom gymnasiet. Det är åtta skolor som vill ha gymnasieutbildning på distans. Ungdomar, och även äldre, som inte har möjlighet att bo och verka i närheten av skolan ska kunna skaffa sig den gymnasiebehörighet som behövs för att gå vidare till högskolan. Jag ser fram emot, precis som Elver Jonsson, den kommande budgetbehandlingen av frågorna. Vi har en bra reservation att gå tillbaka till.
Fru talman! Jag hade egentligen inte tänkt ha något ytterligare anförande. Jag tror att budskapet till Elver Jonsson har gått fram. Men det är viktigt att respondera på det Lars Hjertén säger. Det är en sak när vi talar om folkrörelsedrivet, engagerande verksamhet, som de fristående teologiska högskolorna har, som också strävar efter en god akademisk kvalitet. De bidrar på ett fint sätt. Det Lars Hjertén tar upp är en annan sak. En långtgående kommersialisering av högre utbildning och forskning riskerar att ske om vi får ett systemskifte på högskolans område. Det är min övertygelse att om vi ska bevara akademiens frihet, ska vi bevara högre utbildning och forskning som en kritisk spegel för samhället, som en institution som utbildar våra ungdomar till självständiga människor med förmåga att bli aktiva medborgare, ska vi se till att högre utbildning och forskning inte bara sker till dagens näringslivs behov utan också har en långsiktig idé om sin verksamhet. Då är det statliga huvudmannaskapet väldigt viktigt. Jag vill inte se en utveckling av våra statliga högskolor till att bli genomkommersialiserade institutioner på en marknad som strävar efter vinst. Det är det vi ser hända när högre utbildning privatiseras på det sätt som Moderaterna vill göra. Nu har vi ett starkt stöd för det statliga huvudmannaskapet också inom den akademiska världen. Det är positivt. Det kommer ändå att göra att man från moderat sida kommer att tveka. Det tråkiga är att Folkpartiet har anslutit sig till Moderaternas privatiseringsideologi också på den högre utbildningens område och vill göra ytterligare insatser där. Däremot är jag beredd att fortsätta att överväga de teologiska högskolornas situation i den fortsatta budgetprocessen.
Fru talman! Min slutreplik får bli lite annorlunda än jag hade funderat ut i förväg med tanke på det interpellationssvar jag fick. Här har gått fram positiva signaler, vilka är ovanliga i en interpellationsdebatt. Jag kan hoppa över en del av det jag annars hade tänkt att säga. Jag vill ge en liten kommentar till detta om att vi ska ha anslutit oss till en oreserverad privatisering. Jag invänder att privatiseringen måste ske - med ett gemensamt folkpartistiskt och socialdemokratiskt uttryck - med förnuft. Till allra sist: Jag tror också att den här verksamheten, som utbildningsministern nu så tydligt här har bekänt sig till, är ett värdefullt komplement. Att den går i enskild regi har närmast en poäng och är rentav en styrka. Jag tror att vår engagerade folkrörelse som står bakom olika utbildningar, i detta fall en teologisk högskoleutbildning, har inspiration att ge också i ett lärarkollektiv och i en särskild styrelse liksom i den nära kontakt man har med studentgrupperna på skolorna. Därför är det ett gott tillskott i vårt samhälle. Med de här signalerna kanske man kan sjunga studentsången om att den ljusnande framtid är vår. Den ljuder kanske mer harmoniskt och hoppfullt än när vi började debatten.
Fru talman! Tänk, Elver Jonsson, om det inte var så att Elver Jonsson var en utrotningshotad art i det folkpartistiska lägret - den folkrörelseanknutna, ideellt engagerade, fina traditionen i Folkpartiet. Nu är det ju kommersialismens apostlar som styr och regerar i Elver Jonssons parti. Jag hoppas ändå att Elver Jonssons vädjan till förnuftet inte ska klinga helt ohört i det gamla Folkpartiet.

Fru talman! Barbro Feltzing har frågat mig hur jag kommer att verka för inrättandet av ett nationellt forskningsprogram om biologiska effekter av elektromagnetiska fält. En viktig princip i det svenska forskningssystemet är den rollfördelning som innebär att statsmakterna fattar övergripande forskningspolitiska beslut medan universitet, högskolor, forskningsråd och andra myndigheter med expertkunskaper beslutar om den närmare fördelningen av resurser inom givna ramar. Inrättandet av ett forskningsprogram måste bygga på bedömningar bl.a. av tillgången på kompetens inom det område som avses. Sådana bedömningar görs bäst av de forskningsfinansierande myndigheterna. Nyligen gjorde Rådet för Arbetslivsforskning, RALF, på regeringens uppdrag en sammanställning av den befintliga kunskapen om elöverkänslighet och hälsoeffekter av elektromagnetiska fält. I uppdraget ingick att kartlägga och utvärdera svenska och internationella forskningsresultat inom området. Slutsatserna i RALF:s rapport stämmer väl överens med andra liknande forskningssammanställningar som gjorts och görs av internationella organisationer som Världshälsoorganisationen, WHO, Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, ICNIRP, liksom många nationella sammanställningar som gjorts runtom i världen. I samband med den nyligen genomförda omorganisationen av de forskningsfinansierande myndigheterna inrättades den 1 januari i år Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS. Rådets uppgift är att främja såväl grundläggande som behovsstyrd forskning rörande välfärd, folkhälsa, omsorg, arbetsmarknad, arbetsorganisation och arbetsmiljö. Även om FAS inte har öronmärkta pengar för forskning om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält har rådet omfattande resurser att fördela till forskning utifrån en kvalitetsbedömning av inlämnade ansökningar om forskningsmedel. Rådet ska stödja forskning som uppfyller höga krav på vetenskaplig kvalitet och samtidigt har tydlig relevans för de samhällssektorer som ingår i rådets ansvarsområde. Jag har erfarit att FAS i årets ansökningsomgång inom området arbetsmiljö fått in 139 ansökningar varav 13 avser forskning om elektromagnetiska fält. Enligt FAS finns det en tydlig tendens att forskningsintresset förskjuts mot det s.k. högfrekventa området, som Barbro Feltzing nämner som ett outforskat område. Det kan också vara värt att notera att Statens strålskyddsinstitut inom ramen för det tidigare uppdraget till RALF bedriver studier av strålningsvärden kring mobiltelefonmaster. En särskild rapport om detta har aviserats till slutet av våren. En omfattande forskningsinsats på området görs även inom ramen för EU:s forskningsprogram. Regeringen tar frågan om hälsoeffekter av elektromagnetiska fält på största allvar. Förutom uppdraget om en forskningssammanställning som gavs till RALF bevakar ett antal myndigheter denna fråga på regeringens uppdrag, däribland Statens strålskyddsinstitut och Socialstyrelsen. Dessa myndigheter förser Regeringskansliet regelbundet, via rapporter men även i underhandskontakter, med information och underlag. Frågor som rör hälsorisker av elektromagnetiska fält faller inom flera ministrars ansvarsområde. Frågor om folkhälsa faller t.ex. under Socialdepartementet, frågor om miljökvalitet generellt under Miljödepartementet och frågor om arbetsmiljö under Näringsdepartementet. Därför måste beredningen av RALF:s slutrapport göras gemensamt mellan dessa departement. Huvudansvaret för beredningen ligger på min kollega, statsrådet Mona Sahlin.
Fru talman! Först vill jag tacka utbildningsminister Thomas Östros för svaret. Jag vill säga att jag kanske inte riktigt håller med om att det finns mycket resurser för elektromagnetisk forskning. I förra veckan kunde vi höra på nyheterna att den nya generationens mobiltelefoner behöver ett underlag på ca 60 000 basstationer eller master som ska sättas upp överallt. Bara på Gotland erfordras 800 Under de år som jag har skrivit motioner om mobiltelefoner och exponeringar har användningen ökat explosionsartat. Gränsvärdena, som man kallar för SAR, specific absorption rate, är satta till att verka under en till två minuter. Det finns knappast någon i dag som pratar så kort tid i mobiltelefoner. Exponeringen ökar naturligtvis om man pratar i 30 minuter och ofta. SAR-värdena ökar också. Jag tycker att det är viktigt med försiktighetsprincipen i sådana här sammanhang. Vad påverkan under lång tid kan innebära är alltid svårt att förutse. Därför bör försiktighet gälla. Den strålning som tas upp heter alltså SAR. Det är värden som jag tidigare har velat ska vara officiella. I USA har man lagstiftat om att de blir officiella. EU kommer också snart med liknande rekommendationer. Sverige har ännu inte rekommenderat det. Men jag hoppas att det kommer. Det är fråga om ett tidsmedelvärde. 10 gram kroppsvävnad utsätts under sex minuter för strålning från en mobiltelefon. Utgångsvärdet är satt så att kaniner som blev exponerade för mikrovågsstrålning fick grumlade linser. Det säger att man kan få grumlade linser, men ingenting om nervpåverkan. TCO kommer nu med en ny märkning och ställer då hårda krav på mobiltelefoner. Man tar upp det värde som gäller i USA. Där talas det om 0,8 watt per kilo. Här i Sverige har vi 2 watt per kilo som SAR Om man gör som man säger i TCO-märkningen - det är WHO som har satt värden här i Europa - kanske vi kunde få bort de värsta telefonerna. Jag ska bara nämna ett enda värde. Jag har här några uppgifter på värden. Ericssons modell T28, som jag tror att man har på departementet, har gått på 900 megahertz. Nu tar frekvensområdena slut, och då går man upp till 1 800 megahertz. Och man kommer att öka SAR-värdet på den mobiltelefonen. Det ligger runt knappt 2 watt. Det ökar alltså. Det är kanske ett av de sämsta värdena, men det är också en vanlig telefon. Jag tar upp det här eftersom jag har frågat utbildningsministern om man skulle kunna tillsätta ett nationellt forskningsprogram för elektromagnetisk strålning. I och med att elektromagnetismen ökar så mycket i samhället från många håll, från master och från mobiltelefoner, kanske detta behövs. Många EU länder har startat, bl.a. Finland, Frankrike, Italien och I Storbritannien har man tillsatt en oberoende kommission som har tagit fasta på detta. Där satsar man 100 miljoner kronor på en oberoende kommission. Man har gått ut med rekommendationer till allmänheten att inte använda mobiltelefon så ofta. Bl.a. har man rekommenderat att barn under 16 år inte ska använda mobiltelefoner.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen Barbro Feltzings både kunskap och engagemang på området. Själv kan jag inte mäta mig när det gäller detaljkunskap med Barbro Feltzing. Men låt mig ändå försöka svara från forskningspolitisk synpunkt. Jag tror att det är väsentlig forskning vi talar om. Det är viktigt att den bedrivs med högsta vetenskapliga kvalitet. Därför är det bra att det också finns internationellt samarbete kring detta, t.ex. inom EU:s ramprogram och de forskningsmedel som där står till förfogande. Det är viktigt att det i våra myndigheter som bedömer forskningsfinansiering är en stor frihet att göra bedömningar av vilken forskning som ska finansieras och vilken som inte ska finansieras. Därför är jag inte beredd att i det här läget öronmärka ytterligare resurser för just denna forskningsinriktning. Jag nöjer mig nu med att notera att det finns en aktiv forskning i Sverige, även om det inte är ett explicit program, och att det också finns ansökningar som nu behandlas i tävlan med andra ansökningar där vetenskaplig kvalitet är avgörande. Det är klart att detta är ett väsentligt område. Barbro Feltzing uppehåller sig framför allt vid gränsvärden och risker. Jag har ingen anledning att betvivla att de myndigheter som hanterar detta och som inte framför allt är forskningsmyndigheter hanterar detta på ett seriöst sätt.
Fru talman! Utbildningsminister Thomas Östros säger att regeringen tar allvarligt på frågan om elektromagnetisk strålning och menar att den är viktig. Den här forskningen blir nu viktigare än någonsin i och med att man, som sagt, använder nya frekvenser som det inte gjorts någon forskning på. Man har bl.a. på Chalmers i Göteborg startat forskning om strålning från mobiltelefoner ute i samhället. Man vill fortsätta med den forskningen nu när G 3, med ändrade frekvenser kommer. Samtidigt som detta område blir större än någonsin sker det faktiskt en snabb nedrustning av de svenska forskningsresurserna i detta sammanhang. Verksamheten vid Arbetslivsinstitutet har mer än halverats. Detsamma gäller bieffektsforskningen vid Ultuna. Flera forskningsgrupper har fått skära ned sin verksamhet. RALF har nu ersatts av FAS, och den prioriteringskommitté som man haft på detta område är nedlagd. Elforsk stöder inte längre bieffektsforskning. Strålskyddsinstitutet, SSI, som jag tidigare jobbat under, har sysslat med forskning om elektromagnetiska fält på det ickejoniserande området, som vi i dag talar om, men den forskningen har minskat. Jag vill framhålla att man trots allt borde kunna starta ett nationellt program. Andra europeiska länder har sådana, vilket omvittnats av en mängd forskare i Sverige. Jag har även hört att ICNIRP, som arbetar med de här värdena, tycker att vårt gränsvärde 2 watt är lite för högt. Jag vill peka på att det i dagarna har kommit tre nya studier - en från Kina, en från Finland och en från Storbritannien - som visar på något som man kanske kan tycka är positivt men som jag inte anser vara det. Man har funnit att personer, bl.a. ungdomar, med hög användning av mobiltelefoner har en snabbare reaktionstid. Man har ansökt om pengar för fortsatta studier av 17 radartekniker hos vilka man har funnit ett avvikande äggviteämne i hjärnan. Man vet inte vad detta i förlängningen kan leda till, kanske till Alzheimer eller till MS, men man vill identifiera detta ämne. Det nationella forskningsprogram som jag talar om är tvärvetenskapligt. I det vill både medicinare och tekniker vara med. De tre nya studier som nu kommit är oberoende av varandra och pekar i samma riktning. Nu kommer vidare blue tooth, den nya s.k. blåtandstekniken, som går ut på att man sätter upp en mängd sändare i husen för trådlös datakommunikation. Detta är något som vi måste titta på. Jag är inte emot den nya tekniken, och jag har själv mobiltelefon. Det har, som jag sagt, inte gjorts några studier av de nya och högre frekvenserna, men jag tycker att det är väldigt viktigt att sådana görs och att man får fortsätta den påbörjade forskningen. Jag vill i detta sammanhang hänvisa till vad Tekniska forskningsrådet säger i regeringens forskningsproposition.

Fru talman! Barbro Feltzing har frågat mig vad jag tänker göra för att stärka meddelar och yttrandefriheten för privatanställda. Som Barbro Feltzing noterat har Sören Öman haft mitt uppdrag att utreda den frågan. I mitten av februari i år lämnade han över till mig sin promemoria Yttrandefrihet för privatanställda . I promemorian föreslås en ny lag om skydd för privatanställdas yttrandefrihet. Lagförslaget innebär att i stort sett alla privatanställda får ett skydd mot ingripanden från arbetsgivaren för att de utnyttjat tryck och yttrandefriheten i fråga om åsikter och upplysningar om verksamhet inom eller med anknytning till det allmänna. Arbetsgivaren ska enligt förslaget inte heller få efterforska vem som på detta sätt har utnyttjat tryck och yttrandefriheten. Bakgrunden till utredningsuppdraget var främst att jag - liksom Barbro Feltzing - är oroad över att privatisering och andra alternativa driftsformer för det allmännas verksamhet kan leda till en försämrad yttrandefrihet för de anställda. Bidragande var självfallet också de ställningstaganden som Demokratiutredningen redovisar i sitt betänkande En uthållig demokrati! . Uppdraget avsåg bara yttrande och meddelarfrihet i fråga om verksamheter med anknytning till det allmänna. Anledningen till det är att jag tycker att man först bör pröva om det är möjligt att hitta en användbar lösning för det som ligger närmast det allmännas verksamhet och som därmed har särskild betydelse för den allmänna och fria debatten i samhället. Yttrandefriheten är viktig för den enskilde anställde men också för övriga medborgare. Att vi har yttrandefrihet för anställda i offentlig sektor motiveras ju av att verksamheten som bedrivs där är angelägen för medborgarna och finansieras av allmänna medel. Det är därför ett allmänt intresse att oegentligheter kan avslöjas av dem som arbetar i verksamheten. Detta öppenhetskrav blir inte mindre för att samma verksamhet utförs av en privat aktör och inte av den offentliga sektorn. Privatanställda kan alltid fritt berätta för t.ex. massmedier om brott eller andra allvarliga missförhållanden i arbetsgivarens verksamhet. Det följer av lagen om skydd för företagshemligheter. Privatanställda kan också fritt berätta om sådant som inte kan skada arbetsgivaren, t.ex. personliga åsikter i samhällsfrågor. När det gäller sådant som kan skada arbetsgivaren har arbetstagaren däremot som regel tystnadsplikt på grund av den lojalitetsplikt som normalt följer av ett anställningsavtal. Att helt likställa de privatanställda med de offentliganställda låter sig därför inte utan vidare göras. Jag är som framgått ändå beredd att överväga att ta det steget i fråga om sådant som i realiteten kan ses som en förlängning av det allmänna, dvs. när det gäller verksamheter som har anknytning till det allmänna såsom driftsentreprenad för en kommuns räkning. Däremot är jag inte beredd att nu, innan en mer begränsad lösning först prövats och vunnit acceptans, gå in på frågan om privatanställdas yttrandefrihet beträffande rent privata förhållanden, t.ex. ett industriföretags verksamhet utan någon som helst anknytning till det allmänna. Justitiedepartementet har låtit drygt 75 remissinstanser yttra sig över Sören Ömans promemoria. Remissvar ska vara inne senast den 7 juni 2001. När jag tagit del av remissyttrandena och analyserat utfallet, kommer jag att ta ställning till om jag vill gå vidare med förslaget.

Fru talman! Det finns några saker att lägga till det som tidigare har sagts av både Barbro Feltzing och mig. Jag tror att vi är fullkomligt överens om problembeskrivningen, hur det ser ut på alldeles för många arbetsplatser i Sverige i dag. Det gäller både privata och offentliga arbetsplatser. Vi är också överens om behovet av en förändring. Vi behöver ett hälsosamt arbetsliv om vi ska klara av alla utmaningar som det svenska samhället står inför, med den demografiska utvecklingen. Om vi ska kunna fördjupa den svenska demokratin måste det också gälla förutsättningarna där vi tillbringar så många timmar av vårt liv, nämligen arbetsplatserna. Därför har denna fråga stor betydelse för många människors liv. Vi hade en parlamentarisk grundlagsutredning om frågan för 10-15 år sedan, som Barbro Feltzing säkert känner väl till. Anledningen till att man inte lyckades åstadkomma någon förändring i sakfrågan efter den utredningen var att remissopinionen såg ut som den gjorde. Det var då. Mycket har hänt sedan dess. Alltfler nya former för det offentligas verksamheter är i dag ett faktum. De fanns inte då. Problemet har växt. Insikten om behoven har ökat. De förslag till lösningar som framförs i den departementspromemoria jag har hänvisat till är annorlunda än vad den dåvarande utredningen gav uttryck för. Jag har goda förhoppningar om att vi ska kunna nå en lösning på de problem som både Barbro Feltzing och jag ser. För att försöka öka insikten och medvetenheten om vikten av att ha högt i tak inåt på våra arbetsplatser och öppenhet utåt drog jag, för snart ett år sedan, i gång kampanjen Öppna Sverige. Den är riktad till de offentliga arbetsplatserna, framför allt till staten men också till de kommunala och landstingskommunala verksamheterna. Vi försöker informera och skapa större kunskap om de rättigheter som arbetstagare i de offentliga verksamheterna har, för att de ska kunna utnyttja rättigheterna på ett riktigt sätt. Man måste också beakta de sekretesshänsyn som gäller för anställda i offentlig verksamhet. Kampanjen Öppna Sverige är ett bra sätt att i vardagen försöka realisera det som redan finns i lagstiftningen, för arbetstagare i offentlig verksamhet. De lagar vi har måste följas och kunskapen om dem måste finnas tillgänglig hos oss alla, om de ska leda till de förändringar och det öppna Sverige vi vill ha.

Fru talman! Tack för det, Britta Lejon. Det verkar som om vi kommer överens. Det känns så. Det är bra. TCO har också gått ut och sagt att man ska försöka stärka yttrande och meddelarfriheten. LO har gått emot det länge men har nu ändrat sig och tycker också att det är en bra sak. LO ändrade sig ganska nyligen och gjorde en helomvändning. LO tycker också att man ska se över yttrandefriheten. Det är bra att arbetsgivaren inte ska kunna bestraffa en arbetstagare. Nu försöker arbetsgivare skriva avtal om att de anställda ska vara tysta. Det har varit en del fall som uppmärksammats i pressen. Arbetsgivare har försökt skriva avtal om att de anställda inte får kritisera. Tidigare exempel som gäller yttrandefriheten är Värömålet och ambulansmålet. Då gällde det privatanställda, som tjänade det allmänna, som blev avskedade. En del tycker att man ska gå vidare och låta lagen gälla privata företag. Det kanske kommer dit så småningom. Som jag sade är det viktigt att ingen arbetsgivare får tysta de anställda, utom när det gäller det som Britta Lejon nyss nämnde om sekretesskydd. Enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter är staten skyldig att aktivt skydda medborgarnas yttrandefrihet mot alla sorters hot. Det är bra om Sverige kan vara ett gott exempel och om vi kan gå vidare.

Fru talman! Barbro Feltzing har frågat mig om jag avser att verka för att Statskontorets utredning om för och nackdelar med ett s.k. friår ska gå ut på remiss. Bakgrunden är att regeringen i den senaste budgetpropositionen aviserade en utredning av för och nackdelar med ett friår med utgångspunkt från redan gjorda utvärderingar av det danska friåret och en försöksverksamhet i Trelleborgs kommun. Statskontoret fick detta utredningsuppdrag och redovisade det till regeringen den 28 februari 2001. Det enda jag kan säga är att rapporten ska gå ut på remiss innan sommaren, men jag vill inte i övrigt göra några kommentarer utan avvaktar till dess att remissvaren kommit in.
Fru talman! Jag tackar näringsminister Björn Rosengren för det korta svaret. I går presenterade TCO en larmrapport om ohälsan i Sverige samtidigt som vårpropositionen presenterades. Där visar man att det är ett ökat antal sjukdagar i landet, vilket vi också vet. Det har snart ökat explosionsartat. 69 % anser att det ökade antalet sjukdagar i första hand beror på stress och ökade krav på arbetsplatserna. 22 % har svarat att de har tagit ut semester eller kompledigt när de varit sjuka i stället för att sjukskriva sig. 4 000 personer i åldern 20-65 år har varit med i studien. Ohälsan i arbetslivet har ökat katastrofalt. Hundratusentals yrkesverksamma drabbas. Särskilt kvinnor i offentlig sektor har drabbats hårdast. Kostnaderna för samhället är gigantiska. Det kostar mer än både ungdomsskolan och barnbidraget tillsammans. Ohälsan har alltså blivit ett av vårt samhälles största problem just nu. Jag tror att det friår som jag nu har interpellerat om kan vara ett av flera sätt att komma till rätta med bl.a. stress och utbrändhet. Det har bl.a. Statskontoret visat i sin rapport. Ett friår mitt i livet skulle ge människor som stressar och sliter på sitt arbete en chans till uppehåll och att komma igen med förnyade krafter. Det har bedrivits försök i Trelleborg där 350 personer deltog. I Danmark har under 90-talet bedrivits projekt där många fler personer deltog, ungefär 90 000. De visar på positiva effekter. Det visar också Det danska projektet pågick under flera år. I mina papper står det att det berörde 20 000, men jag har sett en annan siffra som är högre. Det beror på om man räknar med vikarierna också. Här har man bara räknat med dem som har tagit friår. Trelleborgsförsöket pågick under 2 år och omfattade 350 personer. Vi har i motioner under flera år föreslagit att man ska kunna ta ledigt under ett år och få 85 % av akassan om man har arbetat länge och känner sig stressad i sitt jobb. Det är ett av våra förslag. En arbetslös skulle gå in i stället på den lediga platsen och få lön under tiden. Med en lägre a-kassa på 85 % skulle det också vara ekonomiskt lönande för samhället. Utredningen visar bl.a. på de olika positiva sidorna. Det kan kosta staten lite i pengar, men det kan också ge ett positivt resultat i kassan beroende på hur man utformar friåret. Man har också sett till vilka fördelar och nackdelar det har blivit för medarbetarna och vikarierna. Det har ekonomiskt blivit minskade omkostnader för dem som har tagit ledigt. De har fått en ökad livskvalitet. Det säger de även i Trelleborgsförsöket. De har fått personlig utveckling och mer fritid. Det är också väldigt viktigt att de inte ska ha något krav på sig att göra något speciellt. De kan få en återhämtning från stress och utbrändhet. Jag återkommer till detta.
Fru talman! Låt mig först göra konstaterandet att jag delar uppfattningen om de stora problem vi har när det gäller ohälsan - inte minst när det gäller många traditionella kvinnoarbeten. Jag tänker närmast på vården, omsorgen och utbildningen. Det är nu verkligen dags att tillse att vi hamnar i en situation där vi förbättrar detta. Men jag tror inte att en sådan situation kan skapas på annat sätt än att vi generellt sett förbättrar arbetsmiljöerna kraftigt. Vad gäller frågan om friår vill jag, som jag sade inledningsvis, inte kommentera den ytterligare. Det vore att föregripa hela remissförfarandet. Frågan om ett friår är också komplicerad eftersom den kan ses ur en rad aspekter. Jag kan bara konstatera att Statskontoret har gjort ett bra arbete. Jag är övertygad om att dess rapport tillsammans med remissvaren kommer att kunna ge en god grund för att regeringen senare ska komma till ett ställningstagande vad beträffar friåret.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för det här svaret. Jag är naturligtvis glad för att utredningen om ett friår kommer att gå på remiss innan sommaren. Det var också min intention med interpellationen att se om det skulle bli en remissomgång. Det är mycket bra. Utredningen visar på många fördelar som jag naturligtvis tycker är bra ur min och Miljöpartiets synpunkt. Man kan få fram många bra saker här, bl.a. detta att man kan återhämta sig, som jag sade tidigare. De som är lediga har chans att komma in på arbetsmarknaden. Man har chans att praktisera på en arbetsplats. När den som är ledig sedan kommer tillbaka så kanske man har chans att komma in på arbetsplatsen eftersom man då har förberett sig och har fått en kompetens för att söka jobbet om det sedan blir ledigt. Jag förstår att näringsministern kanske inte vill tala så mycket om friåret. Men jag tycker att det är viktigt att titta på det här med ohälsan. Jag kan nämna lite grann om hur det har varit i Trelleborg. Jag har pratat med många människor där nere i många omgångar. De känner att detta var ett verkligt lyft. Det var nästan bara positivt. Det kostade ju inte heller så väldigt mycket - det gavs ett bidrag från kommunen, men inget statligt bidrag gavs för detta. Där känner man alltså att detta med ett friår är väldigt viktigt. Jag tror att om man går ut med en remissomgång - där jag hoppas och tror att man får många positiva svar - så kommer det bl.a. att visa sig att det inte finns några undanträngningseffekter. Likaså är det bl.a. väldigt bra för företagen. Man eftersträvar t.ex. i det danska försöket att få en arbetsrotation. Det får man också genom ett friår. Därför tycker jag att det är bra, och jag hoppas att remissomgången visar att detta är så bra att vi kanske får se det i en proposition så småningom. Jag kan nämna att det också finns andra exempel på friår, t.ex. i Finland.

Fru talman! Barbro Feltzing har frågat mig om jag avser verka för att kooperatörsbidrag tas fram för människor som står mycket långt från arbetsmarknaden. De sociala arbetskooperativ som Barbro Feltzing avser ökar i antal och betydelse. Jag har förstått att de i dag sysselsätter ett par tusen personer, som vanligtvis är psykiskt, intellektuellt eller socialmedicinskt arbetshandikappade. Många människor kan inom kooperativen få en meningsfull sysselsättning och gemenskap med andra. Kooperativen bidrar också till den nödvändiga struktur i vardagstillvaron som visat sig vara så viktig för känslan av ett meningsfullt liv. De fyller också andra viktiga samhällsfunktioner i och med att arbetsuppgifter utförs som är till nytta för andra människor. De sociala arbetskooperativen vänder sig till människor som står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Den miljö och den anpassning till vars och ens personliga förutsättningar som kooperativen kan erbjuda har visat sig vara ett utmärkt alternativ till en vanlig anställning. Det yttersta ansvaret för en meningsfull sysselsättning för funktionshindrade som inte står till arbetsmarknadens förfogande har, enligt socialtjänstlagen, kommunerna. Kommunerna är också de som ger ekonomiskt stöd till dessa kooperativ. De funktionshindrade har ofta ersättning i form av sjukbidrag eller sjukpension. För vissa funktionshindrade kan sysselsättning på ett kooperativ vara ett led i en rehabiliteringsprocess med målet arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Då kan olika slag av arbetsmarknadspolitiska stödformer bli aktuella. Jag tänker framför allt på lönebidrag, och särskilt på introduktions och uppföljningsstöd. En förutsättning för att dessa stöd ska bli aktuella är att personerna har en anställning inom kooperativet. Exempel finns också på kooperativ som drivs av de funktionshindrade själva. De betraktas då som egna företagare och kan därför, enligt gällande regler, inte få de stödformer som finns för anställda. Barbro Feltzing säger att utrymme för lönebidrag ofta inte finns. Så var fallet en kort period för ett par år sedan. För närvarande finns det gott om pengar för lönebidrag inom Arbetsmarknadsverket. Stöden för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken har det gemensamt att de utgår från situationen för varje enskild individ. Stöden ska också kontinuerligt omprövas mot bakgrund av deras rehabiliterande syfte. Lönebidrag är inte att jämställa med verksamhetseller organisationsbidrag. Det finns alltså redan i dag möjlighet till statligt stöd inom arbetsmarknadspolitiken för personer som har en anställning inom ett kooperativ. Dessutom har kommunerna genom socialtjänsten ett yttersta ansvar för att funktionshindrade personer som står utanför arbetsmarknaden erbjuds sysselsättning. Jag vill avslutningsvis informera om att NUTEK, Socialstyrelsen och Rådet för arbetslivsforskning tillsammans har anslagit 1,2 miljoner kronor för att definiera begreppet sociala kooperativ och även beskriva de olika stödformer som förekommer i dessa företag.
Fru talman! Jag tackar näringsminister Björn Rosengren för svaret. Det framkommer att näringsministern är positiv till sociala arbetskooperativ. Men om jag tittar på svaret så ser jag att det står att man kan få ersättning genom sjukbidrag och sjukpension. Det är just det som jag vill ändra på. Det ska finnas en arbetsglädje och en självkänsla - man ska känna att man är behövd när man är på ett socialt arbetskooperativ. Näringsministern säger också att det nu finns gott om pengar för lönebidrag inom Arbetsmarknadsverket. Det är ju bra, men det är inte alltid de här personerna kan få de pengarna. Man kanske kunde döpa om bidragen till kooperatörsbidrag och använda dem just för de sociala arbetskooperativen. Detta kommer egentligen inte att kosta någonting extra, men det kommer att betyda väldigt mycket. Det är människorna i de här kooperativen som står allra längst ifrån arbetsmarknaden, som näringsministern sade. Ofta är de så långt ifrån den så att ingen är intresserad av dem. De hamnar alltså mellan stolarna - mellan olika offentliga aktörer. Det blir rundgångsärenden, för de här personerna är gränsfall i förhållande till lagarna och platsar inte någonstans. Samhall är inte något alternativ. De är inte ens gångbara eller aktuella på AMI, och de anses inte stå till arbetsmarknadens förfogande. Det finns ingen exakt definition av vad detta är. Men jag är glad för att man ska definiera begreppet sociala kooperativ och att man har anslagit de 1,2 miljonerna för arbetslivsforskningen. Vi kanske också skulle kunna göra en kvalitetssäkring av vad ett socialt arbetskooperativ är. Men det är viktigt att ett socialt arbetskooperativ är en egen juridisk person och erhåller någon form av stöd från den offentliga sektorn. Det är till för människor utanför den ordinarie marknaden. De måste själva vara i majoritet i den här föreningen. Vad är det då de här kooperatörerna ska leva på? Det är självklart att man vill ha lön för den tid man arbetar, även om det bara är en del av dagen. Därför skulle ett kooperatörsbidrag vara bättre. De kan oftast inte arbeta heltid, men det är kanske en del i en rehabilitering för att kunna arbeta mer. Det naturliga är då en ersättning till kooperativet med ett lönebidrag för arbetad tid. Man kunde kanske titta lite mer på detta. Tillgången på lönebidrag har varit ryckig. Det har åkt upp och ned, och det har man känt av. Nivån på lönebidraget ska ju sänkas efter fyra år. Det står i reglerna. I vissa lägen är maxbidraget på 80 % för lite. Då gäller det att man får sjukbidrag som försörjningskälla. Det är inte en lämplig finansieringsform när man arbetar. Det finns ett pedagogiskt värde i detta också. Det handlar om självkänsla.
Fru talman! Som jag sade tidigare har NUTEK i samarbete med RALF och Socialstyrelsen påbörjat ett arbete som gäller sociala kooperativ. De ska alltså definiera och avgränsa begreppet sociala kooperativ. De ska beskriva den samhälleliga strukturen och stödsystemen för dessa företag, och de ska analysera hur stödet påverkar och kan påverka en utveckling. En första delrapport kommer att lämnas i maj. Det är nödvändigt att få klarlagt hur ett socialt kooperativ ska definieras och vilka förutsättningar som finns i dag. Först därefter blir det möjligt att diskutera hur man ska kunna komma till rätta med eventuella problem, vilka regeljusteringar som måste göras, om ekonomiska stöd kan bli aktuella, hur dessa stöd ska utformas osv.
Fru talman! Det är bra att detta sker nu på Arbetslivsinstitutet och Socialstyrelsen. Det är jag väldigt glad för. Svenska Kommunförbundet är intresserade av sådana här lösningar, och AMS har också föreslagit att man skulle göra detta under en försöksperiod på t.ex. tre år. Det kommer inte att röra sig om så mycket pengar. De kan tas ur de medel som går till lönebidragen och ett förstärkt arbetsmarknadsstöd. Sedan finns det också en positiv särlagstiftning för sociala arbetskooperativ i flera länder i Europa. Där skulle Sverige kunna vara med. Aktivitetsgarantin fungerar inte för de här grupperna, bl.a. på grund av villkoren att man ska vara inskriven hos arbetsförmedlingen som arbetslös i två år och kunna arbeta heltid. Den här metoden med sociala arbetskooperativ kan alltså fungera för andra grupper utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Jag har tittat lite på detta med kooperatörsbidrag. I dag finns det ca 125 sociala arbetskooperativ. Många har inte så många anställda. I genomsnitt har de ca 20 medarbetare. Om vi säger att det är 100 blir det 2 000 som arbetar i sociala arbetskooperativ. Om man räknar med en månadslön och lägger till sociala avgifter skulle det bli 225 000 kr per år. Detta är bara några siffror som jag tittat på. I och med att man omfördelar lönebidragen behöver man inte tänka på att det kostar statskassan så mycket. Det har nyligen kommit larmrapporter om ökad dödlighet bland schizofrena. Det är egentligen inte någon nyhet. De schizofrena behöver inte främst vård utan arbete, gemenskap, delaktighet och ett vettigt boende. De skulle kanske kunna ingå i ett sådant här kooperativ. Den här interpellation gäller också solidaritet med de mest utsatta. Jag tror att Björn Rosengren håller med mig om att detta är en viktig sak. Jag hoppas på ett bra resultat i rapporten i maj och att man så småningom går vidare.

Fru talman! Jeppe Johnsson har frågat mig om vilka åtgärder som kommer att vidtas för att Sverige ska bli ledande inom IT-säkerhetsområdet. I interpellationen framhåller Jeppe Johnsson vikten av IT säkerhet för en rad samhällsviktiga funktioner, och jag kan inte annat än instämma i att IT-säkerheten är en mycket viktig och central fråga i dag. För att få den önskade tillväxten genom ökad IT-användning är det en förutsättning att det också finns en hög IT säkerhet. Inledningsvis vill jag poängtera att IT-säkerhet inte bara är en fråga för Sverige, utan att det till stora delar handlar om problem som måste lösas internationellt. Sverige har under vårt ordförandeskap i EU prioriterat IT-säkerhetsfrågorna, bl.a. genom att lyfta fram dem för en diskussion med medlemsstaterna och kommissionen i rådet. Sverige kommer i rådet att presentera ett förslag på uppgifter på IT säkerhetsområdet som kan lämpa sig för behandling på EU-nivå. Syftet med dessa uppgifter är att få en stärkt IT-säkerhet inom hela EU. I slutsatserna från Stockholmsmötet har stats och regeringscheferna vidare skrivit in att rådet tillsammans med kommissionen ska ta fram en strategi på IT-säkerhetsområdet. Denna strategi ska presenteras vid Göteborgsmötet i juni. Även på hemmaplan har regeringen vidtagit en rad åtgärder för att stärka IT-säkerheten, bl.a. genom en rad uppdrag till Post och telestyrelsen och Sveriges Provnings och Forskningsinstitut för att få ett säkrare Internet och för att få ett ökat skydd mot informationsoperationer. Sverige har också genomfört direktivet om elektroniska signaturer och regeringen har uttalat i IT att vi vill främja användningen av både krypteringsteknik för konfidentialitet och användningen av elektroniska signaturer. Sammantaget tror jag att detta arbete inte bara kommer att stärka säkerheten på Internet till gagn för företag och enskilda. Det är också min förhoppning att det kommer att bidra till att Sverige behåller tätpositionen i världen när det gäller kompetens på IT
Fru talman! Jag vill inledningsvis tacka näringsministern för svaret. Jag konstaterar att vi är överens om att IT-säkerhet är en mycket viktig och central fråga. Jag noterar också att Sverige under ordförandeskapet i EU lyft fram IT-säkerhetsfrågorna för, som näringsministern skriver i sitt svar, en diskussion med medlemsstaterna och kommissionen i rådet. Om planerna går i lås ska det presenteras en strategi vid Göteborgsmötet i juni. Sedan har regeringen också gett ett uppdrag till Post och telestyrelsen bl.a. Det är naturligtvis gott och väl, men vad gör regeringen för att Sverige ska bli ledande inte bara inom EU när det gäller den allt viktigare IT-säkerheten? Det är egentligen detta som min interpellation handlar om. Jag tror inte att Sverige hade haft den position som vi har i dag då det gäller IT om vi i början av 90 talet hade drivit IT-frågorna på detta sätt. Jag tror att vi måste vara betydligt mer aktiva. Om vi ska bli världsledande på IT-säkerhet måste vi satsa och vara målinriktade. Vi måste ta täten, och vi får inte göra det långsamt för då blir vi omsprungna. Det är det som gäller i den här nya branschen. Det som behövs är att vi utvecklar en kraftfull forsknings-, test och utbildningsverksamhet inom IT-säkerhetsområdet. Fru talman! Vid BTH, Blekinge tekniska högskola, finns CES, Centrum för elektronisk säkerhet. För år 2003 har man satt upp följande målbild enligt CES verksamhetsbeskrivning - jag tycker att det är rätt och riktigt att ha sådana målbilder att sträva mot och också att uppfylla: CES ska vara Europas ledande kompetenscentrum inom områdena säkerhet och integritet vid uppbyggnaden och användningen av elektroniska medier i ett helhetsperspektiv. Vidare heter det att CES ska vara en aktiv och aktad medlem i ett internationellt nätverk för informationssäkerhet, och CES ska aktivt medverka till uppbyggnad och vara huvudaktör i något som man kallar Security Valley. Detta är att ha siktet inställt på framtiden och att inte ge sig förrän man är bäst. Fru talman! Avslutningsvis skulle jag vilja fråga om näringsministern är uppdaterad vad gäller det arbete som pågår vid Centrum för elektronisk säkerhet vid Blekinge tekniska högskola. Jag vet att näringsministern har många järn i elden och att det kan vara svårt att sätta sig in i varje liten detalj men jag hoppas att näringsministern tar sig tid och verkligen tränger in i vad man sysslar med där nere och att han ger verksamheten där nere sitt helhjärtade stöd. Att döma av näringsministerns svar är vi överens om att IT-säkerheten är en mycket viktig fråga. Efter att ha tagit del av ministerns svar måste jag dock säga att min ursprungliga fråga kvarstår: Vad avser näringsministern vidta för åtgärder för att Sverige ska bli ledande inom IT-säkerhet?
Fru talman! För inte så länge sedan förelades riksdagen en IT-proposition med tre bärande frågor. Den första frågan gäller tillit, varmed förstås säkerhet. Den andra frågan gäller tillgänglighet, dvs. att alla ska ha möjligheter till hög kapacitet när det gäller IT - bredband, för att nämna detta. Den tredje frågan gäller kompetens, att man har kompetens att hantera just datateknik - eller IT, informationsteknik. Man kan väl bara konstatera att alla tre frågorna hör ihop och att det inte går att separera en fråga och säga: Bara vi nu klarar säkerheten klarar vi resten, utan dessa frågor hör ihop. När det gäller tilliten och säkerhetsfrågorna delar jag den uppfattning som här framförts av interpellanten. Sedan kommer frågan vad regeringen gör. Ja, vi gör väldigt mycket på detta område. Vi har uppdragit åt PTS och en hel del andra myndigheter att ta fram underlag. Vidare har vi klarat ut frågan om elektroniska signaturer. Jag kan inte säga att jag i detalj känner till det arbete som Blekinge tekniska högskola sysslar med men rent generellt känner jag till det. Min uppfattning är nog att det är en del som man kan arbeta med och ta del av. Men om vi ska lyckas med detta, om vi ska vara ledande, handlar det faktiskt väldigt mycket om att vi måste hantera detta internationellt. Och är det någonting som är riktigt internationellt, så är det informationstekniken - Internet. Även om vi säger att vi ska kunna klara Internet trots att Atlantkabeln går av eller det blir störningar måste det finnas internationella regler. Exempelvis detta med elektroniska signaturer har vi inte fastställt här i Sverige förrän vi varit överens om hur det ska hanteras i EU. Vi har alltså i denna kammare antagit det direktiv som vi själva, i samarbete med andra länder, har arbetat fram. Dessa frågor hör alltså ihop. Inom det här området, och det gäller då alla tre frågorna - alltså tillit, tillgänglighet och kompetens - arbetar regeringen både framgångsrikt och snabbt och möter också en stor erkänsla i detta sammanhang. Från regeringens sida arbetar vi, för att återgå till EU-perspektivet, tillsammans med Justitiedepartementet - eftersom lagstiftningen ligger där och sakfrågan ligger på Näringsdepartementet - väldigt intensivt med att få fram EU-förslag och EU-direktiv för att därmed också åstadkomma att Sverige efter vårt EU-ordförandeskap förhoppningsvis kan spela en mycket aktiv roll inom detta område.
Fru talman! Jag blev inte riktigt lugnad på den här punkten. Näringsministern säger i sista stycket i svaret att arbetet kommer att stärka säkerheten på Internet till gagn för företag och enskilda. Det är säkert rätt och riktigt men för mig handlar det inte om regler - det gäller då även internationella sådana - direktiv eller förslag, utan det handlar om hur vi rent tekniskt ska hantera detta. Jag tror att vi måste forska mer kring dessa säkerhetssystem. Det gäller inte regelsystem, utan det gäller hur vi rent tekniskt gör säkerhetssystem. Jag tror att man, som är avsikten nere i Blekinge, i en laborativ miljö måste försöka åstadkomma denna säkerhet och är övertygad om att det behövs en rejäl satsning för att vi ska ha en möjlighet att bli ledande inom IT-säkerhetsområdet. Kanske kan man inte tala om en produkt men det gäller här i varje fall en tjänst som kommer att bli oerhört värdefull och som nog t.o.m. kan ge vårt land ganska mycket intäkter om vi blir bäst och duktigast på området. Vi måste fokusera på säkerhetsaspekterna. Det gäller då, naturligtvis, tekniken men också organisationen och människorna. Sverige har reella möjligheter att inta en tätposition på området men framgångar kommer inte om man inte satsar och inte arbetar hårt. I min interpellation nämner jag Vinnova, den nya forskningsorganisation som tagit över ansvaret för finansieringen av forskning inom IT-området. Jag skriver så här i min interpellation: "Utrymmet för Vinnova att, inom sin nuvarande budgetram, göra kraftfulla insatser inom informationssäkerhetsområdet är troligtvis mycket begränsat." Min misstanke bekräftas i ett brev till utbildningsminister Thomas Östros daterat den 21 februari 2001. Där skriver Vinnovas generaldirektör och styrelseordförande bl.a. följande: Syftet med verksamheten är att stärka det svenska innovationssystemet för att därigenom bidra till en hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling i Detta är en uppgift som väl stämmer överens med de målsättningar som CES har satt upp men de medel som Vinnova har till sitt förfogande räcker tyvärr inte till. Enligt brevet till utbildningsministern har den behovsmotiverade forskningen fått en betydligt mindre volym jämfört med hur det är i våra viktigaste konkurrentländer. I Finland t.ex. omfattar Vinnovas motsvarighet när det gäller finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling sju gånger mer jämfört med hur det är i Sverige. De samlade offentliga satsningarna på teknisk forskning och utveckling är enligt nämnda brev anmärkningsvärt små i en internationell jämförelse. Det är där vi har problemet. Även om Vinnova har ambitionen att så långt som möjligt behålla 2000 års nivå på satsningarna, bl.a. på IT, är detta inte tillräckligt. Nivån för satsningarna måste öka, för då har Sverige stora möjligheter att inta täten i den viktiga framtidsbransch som IT säkerheten utgör. Fru talman! Visserligen är det utbildningsminister Thomas Östros som har det ekonomiska ansvaret för forskningen men näringsministern kan för den skull inte bara luta sig tillbaka och hänvisa till EU samarbetet och till svenska myndigheters uppdrag. Det måste till ny kunskap, nya initiativ och ny utbildning! Är näringsministern således beredd att i regeringen driva frågan om att öronmärka medel till forskning och utbildning inom IT-säkerhetsområdet, så att Sverige har möjligheter att ligga i den absoluta världstoppen inom detta för framtiden allt viktigare område?
Fru talman! Rollen för oss politiker, för ministrar och riksdagsmän - det gäller då alla beslut som fattas här i kammaren - måste ändå mycket grundas på att vi ser över våra regelsystem och på att vi ger marknaden möjligheter att arbeta ganska fritt och på att vi i budgetar, i lagregler etc. uttrycker förutsättningar för marknaden att arbeta relativt fritt. Detta låter nästan som ett moderat budskap. Jag vill påstå att det i detta fall också är mitt budskap. Därmed menar jag att jag inte som näringsminister och inte någon annan heller kan peka ut att Blekinge tekniska högskola, som har en bra idé, nu ska få en massa pengar för att utarbeta ett system för att vi ska klara av datasäkerheten. Så fungerar det inte. Däremot är det viktigt att vi har en lagstiftning, ett regelverk, som tillser att vi uppnår datasäkerhet. Sedan kan det vara olika teknik som kan komma fram från forskning eller av andra skäl som väljs. Det är mer ett val som marknaden gör, men vi ska stå för regler och regelsystem. Jag är ledsen att behöva predika detta för en moderat riksdagsman. Får jag sedan ta upp frågan om Vinnova. Vinnova har ungefär 1 miljard. Där är det inte heller så att jag ska styra och tala om eller sätta pekfingret på var de ska lägga sin forskning. Det finns olika forskningsberedningar, och det finns även en styrelse som gör bedömningar av vad som är lämpligt och var man ska använda sina forskningsmedel. Sedan vill jag göra det konstaterandet att det inte finns något land i vart fall i Europa som satsar så mycket på forskning som Sverige gör med hänsyn till den forskning som företagen utför tillsammans med den forskning som finansieras av offentliga medel. Där ligger vi i spjutspetsen. När jag nu har sagt detta säger jag att jag delar uppfattningen att vi självklart ska försöka koncentrera mer pengar och mer resurser på forskningen inom IT området. Det gäller i synnerhet frågan om IT säkerheten. Men jag tror att det är farligt om man skulle hamna i en situation att jag som minister eller regeringen eller riksdagen skulle tala om vilken teknik vi ska använda och vilka val vi ska göra i det avseendet. Det är samma sak när det gäller frågan om tillgängligheten, dvs. om vi ska använda viss typ av kablar, radioteknik eller mobiltelefoni vad gäller höghastighetskapacitet, dvs. minst 200 megabit per sekund i båda ändarna, eller vad vi nu talar om i detta sammanhang. Vi kan inte göra det. Det är en av denna propositions briljanser att den är teknikneutral. Det är någonting som marknaden och forskningen sköter. Jag delar självklart uppfattningen om mer pengar till forskningen på detta område, men det måste balanseras mot andra krav som ställs. Sverige satsar väldigt mycket på forskning.
Fru talman! Jag tror inte alls att vi är oense om att marknaden ska bestämma detta. Jag har i alla fall inte kompetensen, och jag tror inte heller att näringsministern har det, att bestämma vilka sladdar, kablar och chips det ska vara. Den verksamhet som pågår vid CES är redan förankrad både inom näringslivet och inom försvaret, den offentliga sektorn. Men jag tror att samhället i en sådan här grundforskning måste skjuta till sin del. Det är en bra investering. Jag kan förstå att näringsministern inte kan peka ut att pengarna just ska gå till Blekinge, utan kompetensen att fördela pengarna till riktiga och bra forskningsprojekt finns med all sannolikhet i Vinnova. Det utgår jag ifrån, och det vet jag också. Men det problem som Vinnova har, och det berörs också av näringsministern, är att de inte har tillräckligt med pengar. Vissa av pengarna har öronmärkts, och det har dragits ned en del. Jag kan inte siffran exakt men jag tror att det var 135 miljoner det här året som man inte har möjlighet att satsa på forskning. Det är det som är problemet. Jag tycker, fru talman, att Sverige inte har råd att missa möjligheten att bli ledande inom detta område. Då måste vi ta Vinnovas ord i brevet till utbildningsministern på allvar. Jag vill skicka med det här med näringsministern. Även om det är utbildningsministern som fördelar forskningsanslagen är det för oss alla i Sverige mycket angeläget att se till att vi blir bra på detta. Vinnova skriver avslutningsvis: Slutsatsen är att det viktiga första steg som riksdag och regering har tagit för att bygga upp en svensk innovationspolitik och öka nyttiggörandet av forskningsinsatserna riskerar att äventyras såväl på kort sikt som på lång sikt om inte Vinnovas resurser kan ökas. Det har experterna har sagt. Är ministern beredd att omgående verka för att CES, eller i alla fall Vinnova, får medel för att dela ut för den här viktiga forskningen?
Fru talman! Väldigt kort. Vinnova har 1 miljard. Själva strukturen har lett till att vi har koncentrerat forskningspengarna på ett avsevärt bättre sätt. Jag förutsätter att Vinnova inom ramen för dessa pengar gör en prioritering som gynnar forskningen inom det här området och därmed också samhällsutvecklingen inom detta område. Mer kan jag inte säga i denna fråga.

Fru talman! Sören Lekberg har frågat mig om jag är beredd att i samband med den översyn av körkortslagen, som enligt hans uppgifter har inletts i Regeringskansliet, pröva frågan om även länder och områden inom Europa med nära relationer till EU och EES-länder kan ingå bland de länder och områden där utfärdade körkort automatiskt ska kunna bytas ut mot svenska körkort. Sören Lekberg har vidare frågat mig om när en proposition i denna fråga kan komma att överlämnas till riksdagen. Någon översyn av körkortslagstiftningen pågår för närvarande inte inom Regeringskansliet. Det kan emellertid finnas skäl att i vissa avseenden initiera en sådan översyn. I samband härmed föreligger naturligtvis inte något hinder mot att ånyo överväga även den närmare avgränsningen av reglerna för utbyte av körkort.
Fru talman! Jag ska först och främst be att tacka för svaret. Jag är en vänlig man, så jag konstaterar att svaret är sparsmakat. Det problem som jag tar upp i min interpellation har jag inte fått belyst och kommenterat. Därför kanske det är på sin plats att jag rekapitulerar vad jag har skrivit i interpellationen. Jag har fått ett brev från en person i min valkrets som är mycket upprörd över att hon inte har kunnat få sitt körkort utbytt mot ett svenskt. Hon kommer från ett område som mer eller mindre betraktas tillhöra Storbritannien. Mellan Sverige och Storbritannien tillämpas principen om automatiskt utbyte av körkort ifall man har bott i Sverige eller Storbritannien i sex månader. Hon är upprörd över detta. När man tittar närmare på det hela visar det sig att det i den svenska körkortslagen står angivet att körkort utfärdade i EES-länder samt i Schweiz och Japan direkt kan bytas till svenskt körkort. Denna person kommer från Isle of Man som inte ingår i kretsen av EES-länder. Hon har kommit i den absurda situationen att hon, för att kunna få ett svenskt körkort utan att behöva ta ett svenskt körkort med de besvär som är förenat med det, får åka tillbaka till Storbritannien, vistas där i sex månader, få ett brittiskt körkort, sedan komma till Sverige och byta ut det brittiska körkortet med automatik till ett svenskt. Dessutom tillämpar Isle of Man den principen att en svensk som kommer dit kan få sitt körkort utbytt. Det är alltså bakgrunden till min interpellation. Jag skulle därför vilja ställa en fråga till näringsministern. Han talar ändå i slutet av sitt korta svar om att det emellertid kan finnas skäl att i vissa avseenden initiera en översyn av körkortslagen. Med hänvisning till det fall jag nu tagit upp vill jag fråga om han är beredd att nu initiera en översyn av körkortslagen så att även länder och områden inom Europa med nära relation till EU och EES-länder kan ingå i den krets där utfärdade körkort automatiskt ska kunna bytas ut mot ett svenskt körkort.
Fru talman! Låt mig först säga att i Storbritanniens anslutningsfördrag gjordes vissa undantag för Isle of Man och Kanalöarna. Dessa ingår därför inte i EES-området, som också sades här. Nu gällande lagstiftning medger att ett körkort som är utfärdat i en stat inom EES, Schweiz eller Japan och som gäller i Sverige får bytas ut mot ett likvärdigt svenskt körkort. En förutsättning är att innehavaren är permanent bosatt i Sverige. För körkort som är utfärdade i Schweiz eller Japan föreskrivs vissa särskilda villkor för att utbyte ska få ske. Körkort som är utfärdade i andra länder än de nämnda kan således inte bytas ut mot ett svenskt körkort med hänvisning till frågan om trafiksäkerhetsskäl. I vissa fall kan länsstyrelsen medge utbyte av körkort om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten om körkortshavaren tidigare har haft ett svenskt körkort som bytts ut till ett utländskt körkort. Denna möjlighet till utbyte av andra staters körkort är i första hand tänkt för svenskar som varit utomlands en längre tid, exempelvis vid utlandstjänstgöring, och när de då återvänder till Sverige med utländskt körkort men utan svensk körkortsbehörighet. Regeringens nuvarande utgångspunkt är att ett körkort utfärdat av stat inom bl.a. europeiska ekonomiska samarbetsområden i väsentliga hänseenden är likvärdigt med ett i Sverige utfärdat körkort. EG:s körkortsdirektiv bildar en gemensam grund med regler om bl.a. fysiska och psykiska krav på körkortshavaren, åldersgränser för körkort och krav på godkänt förarprov. Vad som gäller för körkort i områden och stater utanför EES går i dag inte att ha någon uppfattning om. Det är också osäkert vilka regler sådana stater tillämpar för inbyte av andra länders körkort till sina egna. Dessa frågor kan naturligtvis studeras i samband med en kommande översyn. Jag sade i mitt interpellationssvar att körkorten behöver ses över av andra skäl, och inte bara av detta skäl, och anpassas till körkortslagstiftningen. Det gäller en mängd olika frågor. En mer omfattande översyn planeras och kan bli aktuell under hösten 2001, och i det sammanhanget tycker jag att det finns anledning att se över även denna fråga. Det ska inte göras en översyn av bara denna fråga, utan det finns en mängd frågor som behöver ses över. Jag kan här i kammaren utlova att vi ska titta även på denna fråga.
Fru talman! Jag ber att få tacka näringsministern för dessa kompletteringar. Av det svar som jag fick nyss att döma verkar det vara väldigt byråkratiskt med vår körkortslag. När det gäller länder som ligger utanför den europeiska unionen och som inte ens tillhör EES kan automatiska utbyten ske, medan när det gäller ett område som mer eller mindre tillhör Storbritannien och där ett körkort lätt går att byta ut mot ett brittiskt körkort ska dessa principer inte kunna tillämpas. Jag tycker inte att detta är rimligt. Jag vet ju att näringsministern inte är en byråkrat, utan att han är praktiskt sinnad man. Så jag ser fram emot att det nu blir en översyn av körkortslagen så att även den här frågan som jag har tagit upp kan bli föremål för prövning i det fallet.
Fru talman! Bakgrunden till detta är att Storbritannien - eller Förenade kungariket som man kallas - har undantagit Isle of Man. Genom detta har Isle of Man fått en hel del undantag. Därav följer att undantagen gäller även detta område. Man har fört en diskussion som har en viss logik. Ska man ha undantag inom finansiella områden och inom andra områden gäller undantagen generellt även inom detta område. Men jag kan utlova att vi självfallet ska titta på detta när körkorten under hösten 2001 ska ses över. Det finns alltså en naturlig förklaring. Så det beror varken på byråkrati hos mig eller byråkrati hos någon annan, utan det är Storbritannien självt som har hanterat frågan på det här sättet att Isle of Man har blivit undantaget i övrigt när det gäller många väsentliga frågor som berör gemenskapen.

Herr talman! I dag ska vi behandla justitieutskottets betänkande Brottsförebyggande arbete. I detta ärende har justitieutskottet behandlat en skrivelse från regeringen. Bakgrunden till skrivelsen är regeringens brottsförebyggande program som presenterades för fem år sedan. Utskottet har här även behandlat motioner som väckts med anledning av skrivelsen och övriga motioner från allmänna motionstiden. Herr talman! Brottsligheten är ett stort samhällsproblem. Det är mycket viktigt att aktivt medverka till att brott förebyggs och även att våld bekämpas. Genom det förebyggande arbetet kan vi undvika mänskligt lidande och minska antalet brottsoffer, för vartenda brottsoffer är ett brottsoffer för mycket. Det har faktiskt gått ett antal år, och ett och annat borde ha åstadkommits rent konkret sedan regeringens nationella program lades fram. Nu behövs det kraftåtgärder för att komma till rätta med så viktiga frågor. Det krävs stora insatser för att arbeta mot brott. Mer än var tredje svensk har utsatts för brott. Bara tre länder har fler brottsoffer än Sverige. Sverige finns alltså i dag i den grupp länder där de flesta brotten begås. Det visar helt nya siffror i en internationell studie som gjorts i hela 17 länder. "Den här undersökningen är den bästa som gjorts för att jämföra brottsligheten i alla länder. Precis samma frågor har ställts vid precis samma tidpunkter", säger Lars Dolmén, forskare vid Brottsförebyggande rådet. Även om undersökningen är den bästa som gjorts kan väl inte regeringspartiet vara stolt över resultatet? Herr talman! Till polisens uppgifter hör enligt polislagen att förebygga brott. Till de övergripande målen för polisväsendet hör även att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet och därmed bidra till den trygghet i samhället som alla har rätt till. Vad har då polisen för möjligheter att arbeta på det sätt som lagen säger, antingen det gäller närpolis eller annan polis? Spindeln i det brottsförebyggande arbetet är närpolisen - en grupp inom polisen som ständigt fått finna sig i att användas till andra arbetsuppgifter än vad som var tänkt från början. Enligt Polisförbundet har det gällt hela 80 % av denna kår. Förstärkta resurser till närpolisen har låtit vänta på sig. Utifrån ett problemorienterat arbetssätt skulle det ha gett brottsförebyggande effekter ute i verkligheten och dessutom bidragit till att brott klaras upp. Det handlar om att utöka antalet närpoliser, och det handlar om att öka antalet uppklarade brott. En uppklaringsprocent på endast ca 25 % är på tok för lågt - allrahelst som inte alla brott anmäls. Närpolisen var ju tänkt att fungera som det allmännas nav i det brottsförebyggande arbetet. Utan nav kan inte hjulet rulla. Varför måste klockan vara slagen innan resurser sätts in? Herr talman! Inte bara den som förutom på sin skattsedel kan betala för sitt skydd ska ha rätt att få skydd. Den rättstrygghet som borde omfatta alla kan bli ett privilegium för de resursstarka i vårt samhälle. Är det här en utveckling som Socialdemokraterna tror att väljarna vill se? Herr talman! Hugo Melander, en förhörsledare vid Göteborgspolisen hade vid månadsskiftet februarimars 168 utredningar på sitt bord. Han var inte ensam om att ha så många utredningar. Inte undra på att den allmänna uppfattningen är att polisen inte längre klarar av många av sina grundläggande uppgifter. I vissa kommuner har man slutit sig samman till frivilliga medborgarinitiativ för att själva göra det som polisen inte hinner med och inte har resurser att göra. I en del kommuner har man anställt väktare för att patrullera vissa bostadsområden - allt för att öka skyddet och tryggheten och för att förebygga brott - och detta är enligt polislagen polisens arbetsuppgifter. Herr talman! Det ska inte löna sig att begå brott. Förebyggs brott så minskas antalet brottsoffer. Det är naturligtvis även samhällsekonomiskt lönsamt att förebygga brott och förhindra att ungdomar påbörjar en kriminell karriär, men framför allt är det människor som drabbas. Redan på BVC kunde man se! Det har vi hört tidigare! Det fordras tidiga åtgärder! Varför vänta? Herr talman! En bra kriminalvård måste inriktas på att den dömde inte återfaller i brott, men kriminalvården måste även förhindra att brott planeras och t.o.m. genomförs under fängelsetiden. Det är väl om något att förebygga nya brott både för brottsoffer och för brottslingen själv. Kriminalvårdspersonalen måste ha rätt till utbildning, och påverkansprogrammen måste hålla hög kvalitet. Att fångarna verkligen deltar i programmen skapar bättre förutsättningar för ett liv i frihet. Riksrevisionsverket, RRV, har dock framfört kritik och sagt att samarbetet i rättskedjan mellan de rättsvårdande myndigheterna måste öka. Dessutom måste man ställa sig frågan: Hur står det till med vården inom fängelsets murar? Vid ett besök hos KRIS i Göteborg bekräftade ordföranden att den vård man erbjöds under fängelsetiden i bästa fall var samtal med en psykolog och då en gång per månad, men kön var så lång att det inte var säkert att man fick komma på besök. Var finns den vårdande personal som så väl behövs? På ett annat fängelse hade de intagna bett att få en motivationsavdelning men fått nej med motiveringen att resurser saknas. För att förbättra kriminalvårdens förutsättningar att arbeta brottsförebyggande behöver anslaget höjas, vilket vi visar på i en av de reservationer vi moderater står bakom. Herr talman! Vi vet att det finns många barn och ungdomar som inte mår bra. Larmrapporter om barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt har ökat markant. Tillströmningen till landets barn och ungdomsmottagningar har under de senaste åren fördubblats, och samtalen till BRIS bara ökar. Utsatta barn och ungdomar behöver hjälp. De får köa för att få hjälp! Denna undersökning är tänkt att följas upp återkommande och kan kanske väcka vuxenvärldens intresse och ge möjlighet till underlag för brottsförebyggande insatser och förbättringar. Utsatta barn och ungdomar måste prioriteras och kan behöva långvarig hjälp. Ett barn som mår bra begår knappast brott. Herr talman! Åtgärder som rör barn och ungdomar, alkohol och droger, arbetsmarknad och utbildning är viktiga områden för att förebygga brott. Att minska nyrekrytering av unga till kriminella livsstilar är en viktig uppgift för kriminalpolitiken och ett viktigt inslag i att förebygga brott. Vi vet att kriminalitet ofta är orsakad av drogproblem. Det är mycket allvarligt att polisen inte har haft resurser att prioritera drogmissbruk hos unga. Samtidigt ökar det grövre våldet, och missbruket går allt längre ned i åldrarna. I slutet av mars kom en illavarslande rapport om tonåringars accelererande drogvanor. Eftersom vi vet att de ungas attityd till att testa knark har ökat måste det göras allt för att motivera unga missbrukare att överge knarket. Narkotikamissbruket ökar särskilt bland unga flickor. De s.k. helgknarkarna har ökat - ungdomar som ej betraktar sig själva som missbrukare men som plötsligt har blivit beroende. För många av föräldrarna kommer testresultatet som en chock. Tänk då de föräldrar som inte tillåter att deras barn testas! Då står vi där utan verktyg att hjälpa till. Vad ska man senare svara den som inte förstod sitt barns bästa just då? Herr talman! Forskning kan ge bra kunskap och visa om insatta brottsförebyggande åtgärder påverkar brottsutvecklingen. Det är naturligtvis viktigt att brottsförebyggande arbete utvärderas. All forskning behöver inte drivas inom landet, men forskningen ska vara stark och fri med självständiga forskare. En del områden behöver vi inte invänta. Vi måste handla nu och använda oss av det vi redan vet. Herr talman! En av reservationerna som vi moderater står bakom handlar om att motverka överfall av och rån mot taxiförare. Under förra våren rånades 48 taxiförare. Under tidigare år hotades eller användes våld mot 9 000 förare. Vad är skillnaden mellan bevakning här och bevakning på en bank eller i en spårvagn? En taxiförare är ju helt ensam och därmed mer utsatt. Ska det behöva ske fler tragiska händelser för att en förändring till bättre bevakning ska få ske? Herr talman! Familjen är grunden i det brottsförebyggande arbetet. Den betydelse som föräldrar och andra vuxna som barn och ungdom har i sin närhet kan inte nog betonas. Det är därför mycket viktigt att göra en analys av familjepolitiken och de hinder som finns för att föräldrar ska kunna leva upp till sin fostrarroll vad det gäller såväl rättigheter som skyldigheter. De åtgärder som majoriteten hänvisar till räcker inte. Det behövs fler. Föräldrar, liksom de vuxna i deras ställe, kan behöva stöd i sina roller. När det gäller skolans roll som brottsförebyggare och drogupplysare måste lärarna få möjlighet till fortlöpande utbildning. Hur tänker majoriteten ordna det nu, när skolan i nuvarande läge har brist på lärare? Till hösten kommer det att finnas ett stort antal outbildade som ska tjänstgöra ute i skolorna. Är vi inte överens om att skolan har en viktig roll att fylla? Herr talman! Vi moderater står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation 1.